Fru talman! Ett rättssamhälle behandlar myndighetsoffer på ett anständigt sätt. Nu vill jag ställa några frågor till Bengt Kronblad, först och främst beträffande den gamla lagen, den som nu gäller. Är Bengt Kronblad nöjd eller missnöjd med lagens utformning? Om han är missnöjd, vilket jag hoppas, vilka förbättringar vill han se i den nya lagstiftningen? När det sedan gäller frågan om det här lagstiftningsärendets hantering har det alltså dröjt ungefär fyra år. Är Bengt Kronblad nöjd eller missnöjd med ärendets hantering? Vanligen får jag förklaringen att det var dröjsmål även under den borgerliga regeringen, men är det ett tillräckligt försvar för dröjsmålet från den socialdemokratiska regeringens sida? Kan man ha en sådan bortförklaring när man konstaterar att Socialdemokraterna har dröjt fem gånger längre än den borgerliga regeringen? Kan man verkligen vara nöjd med att den socialdemokratiska regeringen avger löfte på löfte på löfte om att vi skall få den till våren och att vi skall få den till årsskiftet, när den ännu inte har kommit? Det är alltså svikna löften i långa banor. Tycker Bengt Kronblad verkligen att man kan vara nöjd med en sådan hantering? Är han verkligen nöjd själv?
Fru talman! Bengt Harding Olson frågar om det är anständighet om man inte får rätt behandling. Det är självklart att alla människor skall ha frihet och skall behandlas på rätt sätt. Det var av den anledningen som vi här i riksdagen 1988/89 beslutade att tillsätta den här utredningen. Vi fick också ett beslut i riksdagen, vilket innebar att den borgerliga regeringen fick det här underlaget. Visserligen hade folkpartisten Bengt Harding Olson en kraftfull reservation, men han räckte tydligen inte ända fram till sina regeringskolleger. Utredningen lades nämligen på hyllan, och någonting ytterligare var icke att förvänta från den borgerliga regeringen. Därför har vi tagit upp frågan igen, och den bereds rejält i regeringen. Vi utgår från att riksdagen här kommer att få ett konkret, modernt förslag, som kanske i viss mån tar hänsyn till Bengt Harding Olsons reservation - den som tyvärr inte fick genomslag i hans del av den borgerliga regeringen, som avgick
Fru talman! Det är riktigt att utredningen beslutades av lagutskottet, men det var ju trots den socialdemokratiska regeringen; det var rent krig innan det blev så. Men den kom till, och jag reserverade mig där, liksom den andre folkpartistiske representanten. Ärendet lades inte på den borgerliga hyllan. Här skulle som vanligt göras en remissomgång, och sedan hade man bara några månader på sig innan man tyvärr förlorade regeringsmakten. Jag är fullständigt övertygad om att den hade kommit snabbare än den nu har gjort. Det är bra om man i någon mån tar hänsyn till den reservation som jag hade. Låt mig avsluta med att fråga om jag kan få en allmän kommentar till de tre rättsfall som jag beskrev. Bengt Kronblad säger att han inte är jurist. Nej, men det går bra att använda sunt förnuft - det räcker väldigt långt. Dessa tre fall har drabbats av allvarlig rättsförlust, och en ny lag hade räddat dem. Kan Bengt Kronblad inte ge åtminstone en liten hoppfull kommentar, en strimma av hopp, till Ingmar, till Bodil och Bengt och till Margit? De lider därför att vi inte har kunnat ur långbänk få fram denna relativt enkla lagförändring, som behövs för att ställa upp på myndighetsoffer som fullständigt oförskyllt har drabbats av detta. Det borde vi ha råd med om vi fortfarande skall kallas ett rättssamhälle.
Fru talman! Som jag sade till Bengt Harding Olson i min tidigare replik, är det självklart att alla människor skall behandlas anständigt. Jag bedömer det så att man inte behöver vara jurist för att komma till det läget. Men om jurister sitter i utredningen och inte kommer fram till ett konkret förslag är det viktigt att vi som riksdagsledamöter utan juridisk kompetens arbetar för att få fram en ny lag, som innehåller ett skydd för människor och som ger ett anständigt skydd men också ett anständigt ansvar. Det är den frågan som just nu håller på att beredas. Den nya lagens innehåll känner inte vare sig Bengt Harding Olson eller jag till förrän vi har slutligt arbetat fram det. Lagen är på gång, men det är viktigt att den också skall täcka sådana fall som Bengt Harding Olson här har beskrivit. Det är viktigt att alla får en anständig möjlighet att leva på rätt sätt i ett svenskt samhälle.
Fru talman! Bengt Kronblad höll sig så strikt till utskottstexten i sitt anförande att det var svårt att utläsa om han hade någon egen uppfattning i någon av de frågor som vi diskuterade. Han kommenterade inte heller det jag sade i mitt inledningsanförande om att Socialdemokraterna genom åren har intagit en mycket restriktiv hållning i de här frågorna. De har även motiverat det med att samhällets ekonomiska resurser måste vägas in i en ny skadeståndslag. Man har tittat på den ekonomiska sidan ur samhällets perspektiv i stället för att se det ur den enskilde individens perspektiv. Det gäller myndighetsoffrets situation och möjligheten att ge ett rimligt skadestånd i olika sammanhang. Är det så, Bengt Kronblad, att ni fortfarande inom Socialdemokraterna har denna mycket restriktiva, litet njugga, uppfattning i frågan?
Fru talman! Det är ganska intressant att höra Rolf Dahlberg tala om utskottsbetänkandet kontra min personliga inställning. Om man fullföljer det resonemanget kan det vara intressant att veta vilken uppfattning Moderaterna har. Det som Rolf Dahlberg framför måste väl i så fall vara Rolf Dahlbergs uppfattning. Jag kan tala om att majoriteten i lagutskottet, som består av socialdemokrater, står bakom den utskottstext som vi just nu diskuterar. Det är givetvis i utskottets betänkande vi skriver in den uppfattning vi har. Det är ju utifrån betänkandet som samhället skall fås att fungera på detta område. Skadeståndssystemet skall bygga på ett rättssystem där alla har en anständig möjlighet. Man skall också självfallet utifrån det perspektivet få skadestånd när det är berättigat. Vi skall inte ha ett samhälle där vi, som i vissa länder, utvecklat ett system med skadeståndsuttag som begränsar människans möjligheter att leva ett vettigt liv eller bedriva olika verksamheter därför att hon hela tiden riskerar skadeståndsanspråk. Fru talman! Det är ett samhälle som bygger på anständighet och en bra lagstiftning. Det är socialdemokratisk politik, och den kommer också att gälla för framtiden.

Fru talman! Självfallet står Bengt Kronblad bakom utskottets text. Det begriper jag också. Det kunde jag också höra när Bengt Kronblad läste upp den. Vad jag menade var att han följde utskottstexten så strikt, så exakt, att man inte fick någon möjlighet att utläsa om Bengt Kronblad hade någon synpunkt på de frågeställningar som Bengt Harding Olson och jag har fört fram. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det är utskottstexten rakt upp och ned som gäller. När jag frågar Bengt Kronblad om Socialdemokraterna fortfarande har denna mycket restriktiva och njugga inställning i dessa frågor får jag inget svar. Det tolkar jag som att politiken ligger fast som den har varit förut. Det var det jag misstänkte.
Fru talman! Det jag sade till Bengt Harding Olson gäller ju också Rolf Dahlberg. Undantaget är att han inte hade några reservationer i utredningen. Vi fattade ett beslut här i riksdagen som gick vidare till en regering som 1991 bestod av partivänner till Rolf Dahlberg. De hade i uppdrag att arbeta vidare med riksdagsbeslutet. En kommitté redovisade sitt resultat 1992 94 års riksdag. Det är i alla fall konstigt att den inte kom före valet 1994. Både Moderaterna som parti och Rolf Dahlberg som privatperson är tydligen fullständigt klara över hur den nya lagen skulle ha sett ut.
Fru talman! Jag vill bara säga att vi från Miljöpartiet anser att frågan om det allmännas skadeståndsansvar är en väldigt viktig fråga. Vi hoppas att man väldigt snabbt bereder denna fråga och kommer fram med ett förslag. Den lilla människan - individen - kan faktiskt bli offer gentemot myndigheten och myndighetsutövarna - tjänstemännen. Det är inte av naturen så, att myndigheter och tjänstemän är goda och att de alltid gör rätt. Ibland kan en tjänsteman göra någonting av personliga skäl. Ibland kan en myndighet och en tjänsteman göra fel. Detta är angeläget. Jag skulle få skadeståndsanspråk på mig som person om jag t.ex. skulle säga att Bengt Kronblad ljuger i medierna. Om en myndighet säger så skulle den inte få det. Det är litet skevt. Vad gäller atomansvarighetslagen vill jag säga att man i och med energiuppgörelsen tänker ändra i skadeståndsansvaret och höja skadeståndet. Jag hoppas att man tar till vara de synpunkter som finns i den motion som vi i Miljöpartiet har lagt fram och inför strikt obegränsat ansvar.
Fru talman! Yvonne Ruwaida talar om vikten av det allmännas skadeståndsansvar. Jag kan dela uppfattningen att det är viktigt att vi kommer fram till en fortsatt god lagstiftning på det området. Det intressanta är ju att konstatera att Miljöpartiet inte hade väckt någon motion i ärendet när vi behandlade dessa frågor. Man var inte med på vagnen och diskuterade förändringar i det allmännas skadeståndsansvar under motionstiden. Det är vid detta debattillfälle som frågan blir mer aktuell. Beträffande bestämmelserna om atomskador kan jag säga att de bygger på en konvention, vilket gör att det blir en något annorlunda vinkel i den diskussionen. Yvonne Ruwaida säger att vi skall ta hänsyn till motionen beträffande förändringar av skadeståndet. Jag beklagar djupt att Miljöpartiet inte hade förutsättningar och ork att vara med ända fram i energiförhandlingen. Hade de haft det hade kanske också Miljöpartiet varit med om att fatta besluten. Det är ju det som är det viktigaste. Det gör de partier som tar ansvar för miljöpolitiken och energipolitiken för framtiden. Det hade varit bra om Miljöpartiet hade orkat vara med i ansvarstagandet på det området också.
Fru talman! Jag tror att Bengt Kronblad är väldigt medveten om att Miljöpartiet orkade, men att det faktiskt var Socialdemokraterna som valde bort Miljöpartiet, även om vi hade samma krav som Centerpartiet i det läget. Skälen för det måste nog ansvarig minister svara för. Det kan inte på något sätt vara ett ansvar för Miljöpartiet. Jag hoppas ändå att man tar till vara det förslag om atomansvarighetslag som vi har lagt fram. Det är ett väldigt bra förslag.

Fru talman! Jag vill bara helt kort ta upp skadeståndsansvar vid atomskador. I den historiska energiuppgörelse som träffades i söndags kväll mellan s, c och v ingår bl.a. att kärnkraftsindustrin skall bära sina egna kostnader vid en eventuell kärnkraftsolycka. Det har både Agne Hansson och Bengt Kronblad berört. Därför har vi från Vänsterpartiet inte funnit några skäl för riksdagen att ge regeringen detta till känna. Det är som att slå in öppna dörrar. Det var min röstförklaring.

Fru talman! Kan man lita på staten? Kan man lita på de statliga myndigheterna? Kan man lita på att myndighetsbesluten är sakligt underbyggda? Kan vi lita på att den information som kommer från statliga myndigheter är korrekt? Tyvärr är svaret på de frågorna nej. Det är inte alltid så att myndigheterna handlar korrekt. Fredagen den 16 augusti i fjol skrev Expressen en artikel om äggoljetempera. Den hade rubriken "Den farliga miljöfärgen". "Giftet kryper ut veckor efter målningen", fortsatte den med. Sedan kunde man läsa: "Miljövänliga färger är farliga för hälsan. Färgerna utsöndrar giftiga ämnen under lång tid. En ny rapport från Arbetslivsinstitutet visar att färgerna som ska rädda vår miljö inte är särskilt bra för människor. Yrkesmålare som använder naturfärger kan drabbas av yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående och irritation i ögon, näsa och hals. Andra som jobbar i de nymålade lokalerna kan få samma besvär. Färgerna ger ifrån sig hälsofarliga organiska ämnen under lång tid. En inventering visar att problemet finns över hela landet." Det som refereras är ett pressmeddelande från Arbetslivsinstitutet som börjar så här: "Naturfärger hälsorisk inte bara för yrkesmålare. Yrkesmålare som använder s.k. naturfärger kan få yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående samt irritation i ögon och luftvägar." Och så fortsätter det. Resultatet visade sig samma dag i en liten färgfabrik hemma i Karlskoga. Ordertelefonerna slutade att ringa. Det är ganska självklart att man inte ringer om man läser att en statlig myndighet dömer ut färgen som hälsovådlig, som en hälsorisk. Det visade sig att detta pressmeddelande och denna artikel inte hade någon som helst täckning i den forskning som Arbetslivsinstitutet bedrev. Några dagar senare skickade den ansvarige för forskningen på Arbetslivsinstitutet ett brev till bl.a. det här berörda företaget. Han skrev: "Uppståndelsen orsakades inte av rapporten, men väl av en felaktig och totalt missvisande pressrelease som Institutets informationsenhet lämnat ut till massmedia. Ni har säkert sett rubrikerna i DN och Expressen från i fredags ? Artiklarna speglar någorlunda väl innehållet i pressreleasen, men tyvärr alltså inte innehållet och slutsatserna i rapporten. " Litet längre fram i brevet skrev han: spetsat till formuleringarna, som dom uttrycker det. Som ni förstår känner jag mig blåst, överkörd av vår egen informationsenhet. Det här berör inte bara Arbetslivsinstitutet, det gäller oxå er och ert förtroende för mig. Därför vill jag att ni ska veta hur det hela gått till! Men! Jag tror inte att en ny pressrelease skulle tjäna något syfte, annat än visa på brister i vår organisation". Så här hanteras företag och privatpersoner i Sverige av en statlig myndighet. Man skickar ut totalt felaktig information i ett pressmeddelande och är sedan inte ens beredd att rätta till det i ett nytt pressmeddelande. Detta är inte anständigt. Så hanterar man inte medborgare och företag i Sverige på ett riktigt sätt. Man borde ha en självklar rätt till skadestånd när en myndighet begår så här omfattande misstag. Därför motionerade jag i den här frågan. Jag försökte referera det här fallet i motionen. När jag läser utskottets betänkande blir jag litet bekymrad. Majoriteten har ju ingen egen uppfattning i den här frågan. Man redovisar och hänvisar till att det pågår ett beredningsarbete. Och i ett replikskifte kunde jag höra Bengt Kronblad säga att det är självklart att man skall behandlas på rätt sätt, att man skall behandlas anständigt, att skadestånd skall ges ut när det är berättigat och att det kommer förslag till lagstiftning. Men tycker Bengt Kronblad att myndigheten har agerat på rätt sätt? Är det en korrekt behandling? Behandlar man företag och medborgare på ett anständigt sätt när man inte utger skadestånd? Är det berättigat eller inte berättigat att man utger skadestånd när en myndighet missköter sig på detta sätt? Det går inte att bara hänvisa till pågående beredningsarbete, Bengt Kronblad. Man borde kunna ha en egen uppfattning och tycka att det skall vara på det ena eller andra sättet. Även om det kan vara svårt att formulera en lagstiftning borde man åtminstone från riksdagens talarstol kunna uttrycka en viljeinriktning om hur man vill ha det. Det borde vara självklart att medborgare och företag som misshandlas på grund av en felaktig myndighetsutövning eller på grund av att myndigheter agerar fel skall ha rätt till ersättning, rätt till skadestånd. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Som jag tidigare har sagt menar jag att man i det beredningsarbete som pågår också måste ta upp sådana frågor som Ola Karlsson här har redovisat. Min uppfattning är att sådana fel som här beskrivs inte får göras. Såväl privatpersoner som myndigheter och olika företag måste ta ansvar när och om de gör sådana här fel och se till att de också rättar till dem. Det är min bestämda och personliga uppfattning, som jag tror delas av många. Detta gör jag mig också till tolk för när jag säger att sådana här frågor måste vara med i beredningen inför en ny lagstiftning som skall träda i kraft.
Fru talman! Att enskilda och myndigheter tar ansvar för det som de gör borde vara en självklarhet, men menar Bengt Kronblad att det i det här ansvaret också skall ligga en skadeståndsskyldighet när myndighetens agerande har vållat självklar skada för den enskilde eller företaget? Om Bengt Kronblad anser det undrar jag varför man inte kunde skriva det i betänkandet. Varför kommer det i så fall bara upp i debatten?

Fru talman! Många av de ärenden som vi debatterar i dag i lagutskottet är favoriter i repris. Här kommer en sådan. För litet drygt åtta månader sedan behandlade riksdagen en proposition om historiska arrenden. Beslutet innebar ett starkare skydd för landets arrendatorer. Tyvärr orkade inte riksdagsmajoriteten ända fram den gången, dvs. att man skulle ge arrendatorerna rätt att friköpa historiska arrenden. Argumentet mot friköp var då som nu att det inte är förenligt med Frågan om friköp av historiska arrenden har varit föremål för riksdagsbehandling under en följd av år. Och i november 1989 beslutade riksdagen att en sådan lag borde införas. Det tillsattes förstås en kommitté, och i direktiven till 1990 års arrendekommitté underströks bl.a. att den kommande lagens utformning skulle vara enkel, tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt och förenlig med Sveriges förpliktelser mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Arrendekommittén, som bl.a. bestod av fyra jurister och fem sakkunniga, gjorde bedömningen att en lag om friköpsrätt står i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden. Bl.a. refererade kommittén till fallet James m.fl. mot Storbritannien. Det handlade om att Storbritannien 1967 införde en lag som gav vissa arrendatorer rätt att lösa in arrenderade fastigheter. I förarbetena till den brittiska lagen ansåg man att arrendatorerna hade en moralisk äganderätt och att lagens syfte var att utjämna orättvisor mot arrendatorerna. Några markägare i London var dock inte nöjda med det här utan framförde klagomål till Europadomstolen. Domstolen gav följande tolkning: Ett egendomsberövande som görs för att fullfölja en legitim social-, ekonomisk eller annan politik kan vara i det allmännas intresse även om samhället i stort inte har någon direkt nytta av den egendom som tas i anspråk. Vidare konstaterade domstolen att de nationella organen i princip är bättre skickade än domstolen att avgöra vad som skall anses vara i det allmännas intresse och att varje land måste ges betydande mått av frihet när det gäller lagstiftning med social och ekonomisk anknytning. Därmed har Europadomstolen slagit fast att det är de nationella parlamentens sak att värdera vad som är Vänsterpartiets uppfattning är att det finns mycket starka sociala och politiska skäl att införa en lag om friköp av historiska arrenden. Vi har vid ett flertal tillfällen lagt fram sådana motioner, som ledamöterna mycket väl känner till. Det handlar om att rätta till historiska misstag som går så långt tillbaka som till 1700-talet, då Sverige inte hade någon lagstiftning om äganderätt till jord. Fru talman! Den 18 maj 1995 hade kunnat bli en historisk dag. Då hade Sveriges riksdag chansen att avskaffa de sista kvarlevorna av feodalismen. Tyvärr blev det inte så. Med hjälp av de borgerliga partierna fick Socialdemokraterna igenom regeringens proposition i dess helhet, trots att man mandatperioden dessförinnan var enig om att införa friköpsrätt. Centerpartiet, har nu frågan om friköp av historiska arrenden återigen aktualiserats. För undvikande av missförstånd vill jag säga att Vänsterpartiet inte har ändrat ståndpunkt under de gångna månaderna. Däremot har vi genom brev och telefonsamtal från enskilda arrendatorer informerats om att vissa jordägare har chockhöjt arrendeavgifterna. Detta, tillsammans med de förhållanden som Bengt Silfverstrand m.fl. beskriver i sin motion, stärker oss i vår uppfattning om nödvändigheten av att införa en lag om friköp av historiska arrenden. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag kan bara säga att jag instämmer i det som Tanja Linderborg och Vänsterpartiet har framfört. För att spara tid för plenum kommer jag inte att upprepa detta, utan jag yrkar också bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Till det betänkande vi nu behandlar har avgivits en gemensam reservation om friköp av historiska arrenden från Vänstern och Miljöpartiet - trots att de själva inte har lämnat någon egen motion. Som vi har hört behandlade vi den här frågan våren 1995, då med anledning av en proposition om investeringar i arrendejordbruket. Det riksdagsbeslutet innebar en förstärkning av arrendatorernas ställning, bl.a. ett generellt skydd för jordbruksarrendatorernas investeringar. I november 1995 beslutade sedan riksdagen att ytterligare förstärka arrendatorernas rättigheter, bl.a. när det gällde skador på byggnader och ansvarsskador förorsakade av vilt. Bedömningen att inte införa någon friköpsregel grundade sig på att lagstiftningen till förmån för arrendatorernas rättigheter gentemot jordägarna så väsentligt hade skärpts. Det skulle också strida mot regeringsformens 2 kap. 18 §, där det stadgas att varje medborgares egendom är tryggad bl.a. genom att ingen kan tvingas att avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det skulle också strida mot äganderättsskyddet i Europakonventionen, som vi nu har införlivat i regeringsformens Den här frågan rör förhållandet mellan enskilda och inte ett allmänt intresse. När det gäller arrendatorer som sitter på s.k. historiska arrenden har de en särskilt stark ställning, i synnerhet i frågan om rätten att få stanna kvar på arrendestället. Sedan 1979 har dessa arrendatorer ett speciellt starkt skydd mot s.k. Då det inte har inträffat något nytt sedan riksdagen senast tog ställning i den här frågan yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Anita Persson och jag har haft ett replikskifte om det här tidigare, så jag skall inte gå in på huruvida det här strider mot Europakonventionen eller inte. Där har vi helt olika uppfattningar. Däremot tyckte jag mig uppfatta att Anita Persson ironiserade kring att vi inte hade lagt fram någon egen motion i det här ärendet i år. Menar Anita Persson att vi av den anledningen inte skulle kunna stödja två så utmärkta motioner, vi som alltid tidigare själva har lagt fram motioner i ärendet? Menar Anita Persson det?
Fru talman! Givetvis får ni stödja motioner som inte läggs fram av era egna partier. Eftersom vi tog så klar ställning i riksdagen 1995 tycker jag bara att det är litet underligt att nu komma tillbaka och stödja enskilda motioner när man inte har motionerat själv. Men jag vet ju vilken inställning Vänsterpartiet har haft i den här frågan tidigare och tydligen fortfarande har. Givetvis får ni stödja det här. Jag tycker bara att det är förvånansvärt att man inte lägger fram egna motioner om man nu vill kämpa för de här frågorna.
Fru talman! Det är kanske inte så konstigt att vi inte lade fram någon egen motion, med tanke på att ledamöterna var desamma för 20 månader sedan som de är nu. Men när motionen ändå kom upp och var så utmärkt fanns det ju all anledning att stödja den. Ett annat skäl är de facto att trots att arrendatorerna fick en starkare ställning med den proposition som vi antog för 20 månader sedan visar det sig nu att precis det som Bengt Silfverstrand tar upp i sin motion äger giltighet. Det har jag fått flera bevis på. Jag har också genom telefonsamtal och brev från enskilda arrendatorer fått bevis för att man nu chockhöjer arrendena. Egentligen har arrendatorernas ställning inte stärkts så mycket som vi hade önskat.
Fru talman! Om arrendena chockhöjs skall man givetvis vända sig till Arrendenämnden. Sedan har, om jag inte misstar mig, en av de personer som har kämpat för historiska arrenden nu fått möjlighet att köpa sitt arrende tack vare den lagstiftning vi har infört. Orsaken till det är den skärpta lagstiftning som vi har infört. Det har ju hänt mängder av saker sedan 1700-talet, Tanja Linderborg, när detta system infördes. Arrendatorerna har numera en mycket stark ställning i det svenska rättssamhället.
Herr talman! Anita Persson anser kanske att vi inte skall stödja bra förslag bara därför att de lagts fram av regeringen, inte av oss själva. Jag vill ha detta klarlagt. Jag följer i riksdagen principen att stödja förslag som jag och Miljöpartiet tycker är bra, oavsett varifrån de kommer - från regeringspartiet eller från andra partier. Bra förslag är bra förslag. Jag tycker att vi kan upphöra med den här typen av diskussioner vid plenum. Det här är inte första gången som denna typ av frågor kommer upp.

Herr talman! Rubriken på lagutskottets betänkande nr 10 är "Vissa fastighetsförvärv", och i betänkandet behandlas tre motioner från allmänna motionstiden. Två motioner gäller friköp av historiska arrenden. Som tidigare nämnts har detta ämne också behandlats våren 1995, då under rubriken "Investeringar i arrendejordbruk". De beslut som vi då tog gav ett generellt skydd för jordbruksarrendatorns investeringar på arrendestället. De besluten syftade till att förstärka arrendatorns ställning gentemot jordägaren, och de genomförda förändringarna har verkligen klart stärkt arrendatorns ställning. I Sverige arrenderas 45 % av all jordbruksmark, och det finns ungefär 50 000 arrendeupplåtelser. Det är alltså mycket vanligt i Sverige att mark brukas av annan än markägaren. Motionerna gäller de historiska arrendena, men det är en väldigt liten del av alla arrenden som hör hemma i den kategorin. Vi anser inte att det finns ett så stort allmänintresse av att stifta lagar som skulle göra att markägarna i fråga skulle tvingas sälja sin mark. I ett arrendeavtal föreskrivs både rättigheter och skyldigheter både för jordägare och för arrendatorer, och i de flesta fall är parterna överens. Den lagstiftning som vi nu har på det här området är bra. Den tredje motionen gäller generell kontroll av utländska förvärv av fast egendom. Centerpartiet har avgivit ett särskilt yttrande i den frågan. Vi har väckt en motion som berör just de här frågorna och som kommer att behandlas i bostadsutskottet. Det har under de senaste åren skett en markant ökning av utlänningars förvärv av fast egendom i Sverige. Det gäller beträffande förvärv av både jordbruksfastigheter och skogsbruksfastigheter. Detta har inneburit att många mindre orter har utarmats på befolkning. Många hus står tomma stora delar av året, vilket får negativa konsekvenser för den svenska samhällsutvecklingen. Utländska uppköp av jordbruks och skogsbruksfastigheter kommer att vara till hinder för ett rationellt familjebruk. Samverkan på orten uteblir, och de naturliga sociala kontakterna mellan de boende försvinner när kontaktnätet uttunnas. Detta får många negativa konsekvenser för samhället. Vi gjorde omfattande förändringar i förvärvslagarna 1991, som har medverkat till att de utländska förvärven ökat.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
Herr talman! Det är med rätt blandade känslor som jag än en gång äntrar talarstolen i en fråga som kommit att bli en av de verkliga följetongerna i riksdagens historia, frågan om friköp av historiska arrenden. Det gäller om människor som i generationer bebott, bebyggt och brukat sin jord också skall medges rätten att äga densamma. Genom sina dagsverken och arrendeavgifter har dessa i flera avseenden fortfarande livegna torpare i många fall betalat arrendestället ett oändligt antal gånger. Förslag om att avskaffa den sista resten av ett tidsfrämmande förmynderi finner sig riksdagens lagutskott lämpligen kunna insortera under den vidsynta samlingsrubriken "Vissa fastighetsförvärv". Redan nu kan vi konstatera konsekvenserna av 1995 års riksdagsbeslut att inte införa den friköpslag som en bred majoritet i Sveriges riksdag beställde redan 1989 och som en utredning med juridisk expertis därefter funnit väl förenlig med såväl rikets grundlag som våra internationella förpliktelser. Arrendatorerna har på flera gods fått sina arrendeavgifter höjda med ända upp till 100 %. Efter detta riksdagsbeslut slog man alltså till. Därmed faller också lagutskottets uppfattning att friköpsrätt inte skulle vara motiverad av sociala skäl. Det är felaktigt att, som både utskottets talesman och Birgitta Carlsson gör, påstå att det skulle finnas ett tillräckligt starkt socialt skydd och att lagen är bra för arrendatorer. Höjer man arrendena med 100 %, visar detta naturligtvis att ett sådant påstående är helt felaktigt och att skyddet inte är tillräckligt starkt. Det är mycket beklagligt att lagutskottet gett de nya motionerna om friköpsrätt en så summarisk behandling. Att godsägare missbrukar sin ställning genom att chockhöja arrendeavgifter och därmed starkt försvagar och kanske i vissa fall t.o.m. underminerar människors tillvaro borde vara ett tillräckligt tungt skäl för ny sakprövning. Ett lika starkt skäl för förnyad ingående sakprövning är den fördjupade analys som vi gjort om en friköpslags förenlighet med grundlag och Europakonvention. Medan såväl regeringsproposition som två lagutskottsbetänkanden - senast det som vi nu behandlar - bara innehåller vaga antaganden om att en friköpslag enligt Arrendekommitténs modell skulle stå i strid med äganderättsskyddet i Europakonventionen, har vi gått till grunden med detta antagande och kan efter ytterligare juridiska konsultationer konstatera att det är ett antagande som vilar på ytterst bräcklig grund. För det första är de feodala systemens knytning till äganderätten inte särskilt stark i grundlagens mening. För det andra föreligger inte något uttalande från vare sig EU eller Europadomstolen som stödjer uppfattningen att en friköpsrätt skulle stå i strid med äganderätten. För det tredje visar uttalanden som Europadomstolen faktiskt gjort i jämförbara tvister att de nationella organen är bättre skickade än domstolen att avgöra vad som skall anses vara i allmänt intresse. Lägg därtill att det i Sverige föreslås att friköp skall ske till marknadspris medan ersättningen i fall från Storbritannien som prövats av domstolen regelmässigt har understigit marknadsvärdet. Tre frågor inställer sig. Varför har utskottet inte krävt en ingående och saklig prövning av huruvida Arrendekommitténs förslag till friköpslag är förenligt med Europakonventionen? Och om Arrendekommitténs förslag till äventyrs anses vara ett alltför långtgående ingrepp i en i och för sig tvivelaktig äganderätt, varför kräver man inte ett förslag med mindre räckvidd? Det går ju alldeles utmärkt att begränsa en friköpslags verkan, om bara viljan finns. Och varför skall enskilda godsägare ha ett starkare rättsskydd än enskilda arrendatorer? Även om det är lätt att känna vemod över lagutskottets slentrianmässiga behandling av en grundläggande frihets och rättvisefråga, nämligen rättvisa åt en grupp arrendatorer som fortfarande i flera avseenden är rättslösa och genom godtyckliga arrendehöjningar kan tvingas gå från gård och grund, tänker jag inte ge upp. Eftersom det nu gått mer än fem år sedan 1990-års arrendekommitté lade fram sitt förslag till friköpslag kan det vara hög tid att låta en ny utredning förutsättningslöst pröva den grundläggande frågan om lagens förenlighet med våra internationella åtaganden, något som både regeringen och lagutskottet av någon anledning inte har velat gå in på närmare. Genom att koncentrera utredningens uppdrag till denna aspekt och de sociala konsekvenserna av godtyckliga arrendehöjningar borde förutsättningar föreligga att kunna lägga fram en ny proposition innan mandatperiodens utgång. Vi återkommer till denna fråga under allmänna motionstiden i september.

Herr talman! Det är ett frivilligt åtagande man gör som arrendator när man arrenderar mark. Det är inget man tvingas till att göra. Däremot ser jag det som mycket främmande att man när man varit arrendator skall kunna tvinga sig till att köpa marken. Man väljer frivilligt att vara arrendator. Sedan till frågan om oskäliga avgifter. Det är helt klart att en jordägare inte har någon rättighet att ta ut avgifter utöver vad arrendestället kan bära. Det finns priser satta i förhållande till det man arrenderar. Det finns stora möjligheter att få hjälp med att överklaga om ett arrende är felaktigt satt. Jag pratade med arrendeombudsmannen för vårt distrikt hemma hos oss i Vänersborg. Han menade på att det inte var ett så stort problem som har gjorts gällande. Också jag har hört detta, och jag ringde upp honom för att fråga om just det. Det är några få som har klagat. Man har då möjlighet att få hjälp med det. Det utreds om det är en oskälig avgift som tas ut, och man får sin avgift sänkt om det skulle vara fel i arrendesättningen.
Herr talman! Det är inte frågan om någon tvångsinlösen i den bemärkelse som Birgitta Carlsson anför. Det är klart uttalade och begränsade fall där det finns en synnerligen stark anknytning till arrendestället och där den enskilde arrendatorn praktiskt taget har svarat för alla investeringar. I vissa fall är det inte ens en gång klarlagt att godsägaren, exempelvis i fallet Koberg, är den verkliga ägaren. Det har ifrågasatts juridiskt om det är den rätta ägaren. I ett sådant läge kan man formulera en lag på ett sådant sätt att den återger rätten att själv äga marken till de människor som i praktiken har bott, bebyggt och gjort allt arbete på gården under generationer. Det är ett mycket begränsat antal fall det är fråga om. Det är juridiskt prövat, och det är i dessa juridiska prövningar klarlagt att det är väl förenligt med äganderätten. Det är klart att man kan överklaga beslut om höjda arrendeavgifter. Men det har uppstått ett stort antal fall som i tiden ligger kopplat till ett riksdagsbeslut. Det har naturligtvis tolkats av godsägarna som: Riksdagen följer inte längre den här frågan, och nu kan vi slå till. Det finns ytterligare ett exempel på detta missbruk. Flera arrendatorer har utnyttjat möjligheten till bidrag för att bevara kulturmiljön och den biologiska mångfalden. Sådant bidrag utgår med 800 kr per hektar. Trots att dessa värden är skapade av jordbruksbefolkningen och inte av godsherrarna har fideikommissarien höjt arrendeavgiften med 500 kr per hektar för att komma i åtnjutande av en del av miljöstödet. Detta tillsammans med en ökande tendens till indragningar hotar landsbygdsbefolkningens intressen och rätt att värna om sitt eget kulturlandskap. Det borde bekymra centerpartister, som faktiskt har motionerat i vår riktning.
Herr talman! Jag reagerar starkt när Bengt Silfverstrand säger att lagutskottet inte gör någon saklig prövning. När frågan behandlades med anledning av regeringens proposition år 1995 tog vi klart ställning, och naturligtvis gjorde vi då en saklig prövning. När det gäller frågan att friköpsrätt står i strid med Europakonventionen stod i den proposition som regeringen då lade fram att både Svea hovrätt och Uppsala universitets juridiska fakultet klart ifrågasatte om friköpsrätten skulle vara förenlig med konventionen. Det kan inte vara ett allmänt intresse att man tar från en enskild och ger till en annan enskild. Det skulle helt klart strida mot regeringsformens 2 kap. 18 §. Jag beklagar att Bengt Silfverstrand tror att vi i lagutskottet lämnar ifrån oss ärenden utan att göra sakliga prövningar.
Herr talman! Det är väl ändå att övertolka vad jag sade, Anita Persson. Jag sade att man inte hade gjort någon ny ingående sakprövning, trots att det har kommit fram nya omständigheter i frågan. Det kan jag bekräfta genom att läsa vad utskottet skriver. Utskottet skriver utan någon som helst motivering efter att ha redogjort för motionerna: Utskottet anser att vad som anförs i motionerna inte utgör skäl att nu göra någon annan bedömning. Då är det alltså inte något skäl att man missbrukar beslutet i så måtto att man i många fall höjer arrendeavgifterna godtyckligt, bl.a. för att komma i åtnjutande av EU-bidrag. Jag menar att det finns brister i sakprövningen. Man har uppenbarligen inte besökt dessa ställen och intervjuat arrendatorerna i samband med prövningen. Det var vad jag menade, och det var på den punkten jag var kritisk mot den bristande sakprövningen. När det sedan gäller allmänintresse och hänvisningen till Uppsala universitet säger EU-domstolen i samband med prövade fall från Storbritannien att den enskilda nationens organ är bättre lämpade att göra den bedömningen. Uppsala universitet säger att allmänt intresse inte endast behöver föreligga i fall då egendom överförs till staten eller kommunen, utan ett sådant intresse kan finnas även när egendom överförs från en enskild till en annan enskild. Det finns inga övertygande bevis för att detta inte skulle hålla. De är åtminstone så vaga att det vore värt en prövning precis som man i flera fall har gjort i England och att Sverige vågade ta det steget.

Herr talman! Det råder en bred samstämmighet om att det inte är tillåtet att framföra en bil i onyktert tillstånd. Det är självklart för alla att det krävs nykterhet i yrkestrafiken på våra vägar. Lika självklart är det att det krävs nykterhet för trafiken i luften och för den spårbundna trafiken. Men till sjöss är det annorlunda. Där finns det ingen lagreglering som i klartext förbjuder framförandet av en båt i ett onyktert tillstånd. Det är märkligt. På land får polisen göra kontroller praktiskt taget när som helst för att kontrollera nykterheten hos den som framför ett fordon. Till sjöss är det annorlunda. Till sjöss förbjuder lagen inte uttryckligen att någon är onykter om vederbörande framför en båt. Det är tillräckligt att man inte utgör fara för egen eller andras säkerhet. Någon promillegräns finns i realiteten inte till sjöss. Det kan först bli straffbart att framföra båt om promillegränsen 1,5 promille överskrids. Detta annorlunda till sjöss är märkligt. Det är inte minst märkligt därför att antalet fritidsbåtar och fritidsbåtstrafiken ökar väldigt kraftigt. Snabbheten ökar, och sjötrafiken börjar i det fallet mer och mer att likna vägtrafiken. Men på lagstiftningens område råder inte harmoni. Centerpartiet har uppfattningen att samma krav på nykterhet skall ställas vid framförandet av en båt till sjöss som vid framförandet av en bil på vägen. I en partimotion kräver vi att en promillegräns skall införas, en principiell nollgräns till sjöss för den som framför en båt. Vi föreslår vidare i samma partimotion att man jämställer alkohol med narkotika och att en principiell nollgräns skall gälla i all trafik. Motivet är självklart - det är säkerhet. För att säkra våra egna och andras liv bör vi ha en sådan här lagstiftning. I betänkandet behandlas nykterheten till sjöss, eller som rubriken lyder: sjöfylleri. Även om utskottet gör långtgående skrivningar i motionens riktning, avstyrker utskottet kraven på att man skall införa en promillegräns på samma sätt som gäller i trafiken enligt trafikbrottslagen. I reservationen har vi vidhållit motionens krav på en promillegräns också till sjöss. Utskottets majoritet motiverar sitt ställningstagande med att man ytterligare vill avvakta propositionen kring Drog och rattfylleriutredningens förslag. Först i anslutning till det ärendet, om drogfylleri i dess helhet, vill man ta ställning till en eventuell promillegräns också till sjöss. Vi kan för vår del inte se någon anledning till att riksdagen nu skall behöva vänta längre på att fatta beslut i denna fråga. Redan 1992 föreslog Väg och sjöfyllerikommittén just en promillegräns för grovt sjöfylleri. Sedan dess har Brottsförebyggande rådet i en rapport 1996 bekräftat att det är möjligt att tillämpa en promillegräns även för sjötrafiken. Mot bakgrund av detta och med anledning av vad jag nu har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen som är fogad till lagutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Trafiksäkerheten har under många år blivit rejält förbättrad. Fysiska förbättringar i trafikmiljö och på fordon i kombination med lagtekniska förändringar har radikalt höjt trafiksäkerheten, både i absoluta tal och, framför allt, i relativa mått. Både det professionella och det ideella trafiksäkerhetsarbetet har starkt bidragit till denna förbättring. Nu lanseras den s.k. nollvisionen av såväl motororganisationer som Vägverket och Kommunikationsdepartementet - allt i avsikt att kraftigt reducera antalet människor som skadas eller dödas i trafiken. Dagens betänkande om sjöfylleri tar framför allt upp den mänskliga faktorns roll i trafiken. Graden av onykterhet och fylleri i sjötrafiken är inget givet mått. Den kan både förbättras och försämras. I mer än 20 år har frågan aktualiserats här i riksdagen, dvs. sedan bara några år efter det att en uttrycklig straffbestämmelse införts för sjötrafikens del beträffande trafikonykterhet. juli 1991, innebar en uppdelning av sjöonykterhet i dels sjöfylleri, dels grovt sjöfylleri. Man ville ha en tydlig gradskillnad, men det fanns också en uttalad avsikt att även påföljden av olika slags trafikonykterhet i sjötrafiken skulle ha samma principiella bedömning. En annan förändring som byggde på samma tanke var en mer enhetlig straffpåföljd. Då maximistraffet för grovt rattfylleri fördubblades från ett till två år, blev detta regel också för grovt sjöfylleri. Lagutskottet resonerar i likhet med både den nuvarande regeringen och den tidigare fyrpartiregeringen så att landtrafik och sjötrafik har blivit alltmer lika. Den starkt ökade hastigheten i sjötrafiken, inte minst när det gäller fritidsbåtar, och den blandande och mycket ofta täta sjötrafiken är i sig stora faromoment. Den tydligaste skillnaden är att det inte finns några promillegränser i sjötrafiken. Det är ett förhållande som kritiseras i motioner från flera partier. Erinras kan också det faktum att den statliga vägoch sjöfyllerikommittén föreslog en promillelagstiftning i det helt eniga betänkande som lades fram för mer än fyra år sedan. Sju partier stod bakom det, och den promillelagstiftningen efterlyses nu i många motioner. Förvisso har det skett en attitydföränding i riksdagen under de drygt 20 år som frågan har diskuterats. Jag har själv varit med och motionerat. Nästan varje år har det kommit ett antal motioner. Det har gjorts statsråds och regeringsuttalanden om att man borde utreda frågan i avsikt att komma med en lagstiftning. Under 70-talet möttes ett sådant resonemang av förvåning, för att inte säga förakt. Under 80-talet var det en tydligt stiltje. Likgiltigheten var påfallande från utskott och riksdag. Men de allt svårare sjöolyckorna satte press på lagstiftarna. När 1991 års lag utarbetades och antogs övervägdes också promillegränser. Då hänsköt man frågan till att utredas, vilket också skedde i den nämnda kommittén. Den kom året efter med sitt enhälliga förslag om införande av promillegränser i sjötrafiken. Den dåvarande regeringen erkände problemen med sjöfylla i sin proposition nr 44, som presenterades för riksdagen under hösten 1993, men man avstod från att föreslå promilleregler i sjötrafiken. Man erkände problemen men hemföll åt att räkna upp gamla traditionella invändningar om de särpräglade omständigheterna i sjötrafiken. Visserligen fick Väg och sjöfyllerikommittén en klapp på axeln. Man erkände att den lagtekniska lösningen som kommittén presenterat var "i många stycken tilltalande". Men regeringen tog även denna gång sin tillflykt till en ny översyn och utvärdering, som Brottsförebyggande rådet fick ta sig an. De skulle se på effekterna av 1991 års ändringar på sjöfyllerilagstiftningens område. Däremot var man beredd att jämställa i påföljdsfrågan som jag nyss nämnde, dvs. fördubbla maximistraffet för grovt fylleri i såväl landsvägs som sjötrafik. I december 1993 fick alltså BRÅ i uppdrag att klarlägga om beteendet till sjöss och sjösäkerheten hade påverkats av de tidigare gjorda lagändringarna. Först i början av 1996 kom rapporten Sjöfylleri, en utvärdering av 1991 års lagstiftning. Under dessa mellanliggande år valde såväl statsråd som lagutskott att inte föregripa en sådan utvärdering, som med det ånyo fick ett par års frist. För ganska precis ett år sedan behandlade riksdagen denna fråga då lagutskottet återigen hade att behandla ett antal motionsyrkanden. Visserligen anförde utskottet att alkoholförtäring i samband med sjötrafik inte är förenligt med krav på sjölivet, eftersom det leder till för stora risker för allvarliga olyckor. Men man återgick till att tala om det mycket varierande förhållanden som råder till sjöss. Man landade dock på att förutsätta ett nytt övervägande från regeringen, som nu intog en mer sträng hållning till onykterhet på sjön, och man ville få en mer anpassad lagstiftning gentemot trafik som berörs av trafikbrottslagen. Men för säkerhets skulle skickade man också med talet om de s.k. "betydande svårigheter" som förekom i tilllämpningen av en promilleregel i sjötrafiken. Herr talman! Så har denna fråga bollats under mycket lång tid. Verkligheten och omständigheterna har gjort en reformering av lagen alltmer angelägen. Regeringen och riksdagen har instämt i att situationen blivit alltmer allvarlig med de höga hastigheterna, med fartyg med farlig last och med stora färjebåtar med hundratals eller ibland tusentals passagerare. Ändå har man inte kommit till skott. Så sent som i augusti i fjol uttalade justitieministern i ett skriftligt frågesvar att ett ställningstagande från regeringens sida skulle presenteras för riksdagen vid ett senare tillfälle. Sjösäkerhetskommittén har nu i dessa dagar kommit med ett slutbetänkande för sin del: Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet. Där slås fast att nykterhet på sjön är väsentligt från sjösäkerhetssynpunkt och att det är angeläget att problemet med gränsvärdet för grovt sjöfylleri borde få sin lösning. Men för den senfärdige lagstiftaren har man också hänvisat till Drograttfylleriutredningen som var klar under hösten 1996. Det betänkandet remissbehandlas fortfarande. Här upprepar sig mönstret igen. Regeringen och utskottsmajoriteten får återigen en frälsarkrans att hålla sig i för att inte allt för raskt behöva komma till skott om en ny reform. Nu talar man om att koppla samman Drograttfylleriutredningens förslag med promillelagstiftningen i sjötrafik. Det är knappast en omständighet som kommer att förenkla frågan, då vi vet att andra droger än alkohol i trafiken är klart svårare att sätta ett gränsvärde för än vad man kan göra med just alkoholtester. Utskottsmajoriteten utgår nu från att regeringen skall ta ställning till behovet av promillereglerna i sjötrafiken senast i anslutning till lagstiftningen om drograttfylleri. Herr talman! Jag menar att detta är ett säkert sätt att skjuta frågan framåt i tiden. Dessutom landar utskottsmajoriteten inte på ett tydligt besked om var man står i sakfrågan. Därför vill jag till utskottets företrädare väcka frågan om utskottsmajoriteten efter alla dessa år har en ståndpunkt att redovisa. Är man beredd att förorda en promillelagstiftning? Ett sådant ställningstagande har däremot reservanterna gjort då de tydligt uttalat att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen med lagförslag om införande av promilleregler i sjölagen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen till lagutskottets betänkande nr 11.

Herr talman! Som tidigare talare har sagt har frågan om att införa promilleregler till sjöss diskuterats under många år. Onykterhet till sjöss är mycket allvarligt, liksom onykterhet på våra vägar. Straffen har också höjts, och det har haft effekt. Även om vi inte har promilleregler i sjölagen kan man nämligen dömas till grovt sjöfylleri om analysresultatet visar att man har en alkoholhalt som uppgår till 1,5 %. Införandet av promilleregler är inte enkelt, men jag är övertygad om att det är möjligt. Det har ett stort stöd hos allmänheten och hos flera myndigheter som Sjöpolisen, Kustbevakningen m.fl. Rättssäkerheten kräver emellertid en lagteknisk modell som kan undanröja problem vid tillämpningen. Ett annat problem är att sjölagen omfattar alla farkoster till sjöss från den minsta lilla bräda till stora oceanbåtar. Den omfattar också alla som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Därför blir lagstiftningen mer problematisk än när det gäller rattonykterhet. När vi diskuterade nykterhetsfrågorna i Sjösäkerhetskommittén konstaterade vi att arbetsmarknadens parter har infört egna regler som innebär 0,2 % under arbetstid och 0,4 % under fritid, då de regler som anges i STCV-konventionen är alldeles för höga. Men, herr talman, det kan inte vara arbetsmarknadens parter som skall avgöra vilka promilleregler som skall gälla. Det skall givetvis vara riksdagen som skall göra det. Förra året var vi eniga om att regeringen borde överväga att införa promilleregler med anledning av BRÅ:s då avlämnade rapport. Där ansågs att det kan finnas två skäl för införandet av ett gränsvärde: dels för att det skulle få en pedagogisk och moralbildande effekt att låta samma principer gälla både väg och sjötrafik och att nykterheten och därmed också säkerheten till sjöss skulle gagnas av detta, dels för att en sådan gräns skulle ha stora processuella fördelar i och med att bevisningen i mål om sjöfylleri skulle förenklas och rättssäkerheten för de misstänkta öka. Mot införande av ett gränsvärde finns två argument: dels att differentierade och särpräglade förhållanden råder till sjöss jämfört med på land, dels att det inte bör införas en regel vars efterlevnad inte kan övervakas. Av undersökningen som BRÅ gjorde framgår också att brott mot sjöfyllerilagen huvudsakligen kommer till rättsväsendets kännedom som ett resultat av att allmänheten tipsar om att ett sådant brott har begåtts. Detta gäller till skillnad mot rattfylleribrott, som i mycket stor utsträckning upptäcks genom polisens kontroller. Men i jämförelse med rattfylleribrott är andelen fall med höga promillehalter tyvärr mycket stor vid sjöfylleribrott. Detta är mycket allvarligt. Alkoholförtäring i samband med sjötrafik är inte förenligt med de krav som sjölivet ställer. Det kan leda till ökade risker för allvarliga olyckor. Vi vet att under senare år har antalet fritidsbåtar ökat kraftigt. Trafiken på vattnet har därmed blivit allt tätare. Dessutom har alltfler fritidsbåtar kapacitet för höga hastigheter. Under sommaren kan trafikförhållandena till sjöss likna dem som råder på landsvägarna. Därför krävs det också till sjöss reaktionssnabbhet och gott omdöme. Dessa förhållanden har legat bakom utskottets tidigare ställningstagande att man borde överväga om inte en strängare syn på onykterhet till sjöss borde komma till uttryck genom en ändring i sjölagen. På så sätt skulle bestämmandet av påföljd för brottet närmare anpassas till vad som gäller enligt trafikbrottslagen. Som Elver Jonsson sade har nu två utredningar nyligen avlämnat sina betänkanden. Dessa är nu föremål för remissomgång. Dels gäller det Sjösäkerhetskommittén, dels Drograttfylleriutredningen. Jag vet att vi är överens om att promillegränser bör komma till även till sjöss, men jag anser att vi skall avvakta regeringens ställningstagande till dessa utredningar. Därför anser jag att ett tillkännagivande inte är nödvändigt. Jag litar på att regeringen lyssnar på och läser vad som har sagts i utskottet och vad som sägs här i kammaren, och återkommer med förslag i den riktning vi vill ha. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är ingen tvekan om att denna fråga skjuts framåt undan för undan. Jag tycker att utskottets talesman Anita Persson här också för frågan framåt. Hon konstaterar nämligen i sin inledning att det är möjligt att införa en promillegräns till sjöss. Hon konstaterar också att alltfler omsluts av det självklara kravet på en promillegräns. Det tycker jag är bra. Utskottet skärpte också förra året skrivningen ytterligare på väg mot en promillegräns. Jag och andra i Centerpartiet börjar nu att tycka att slalomåkningen på sjön är väl omfattande. Elver Jonsson redogjorde på ett föredömligt sätt i sin beskrivning för hur detta ärende har bollats mellan utredningar, utskottsuttalanden, regeringsuttalanden, statsrådsuttalanden osv. Därför bör man nu komma till skott. Anita Persson hänvisade till det omfattande och komplicerade problemet att lagen omfattar fler än de som kör en båt på sjön. Jag ser inte det som något särskilt svårt. För mig är det nämligen självklart att man skall vara nykter när man arbetar. Slutligen hänvisar utskottsmajoriteten till Drograttfylleriutredningen.

Herr talman! Agne Hansson undrar om det hela blir lättare om man även tar hänsyn till narkotikapåverkade personers beteende när de är ute och kör på sjön. Jag tror att det är bra om regeringen även har med narkotikaproblematiken när den skall ta ställning till införande av promillegränser. Vi ser ju hur det är i dag när vi inte har detta klart när det gäller rattfylleriet. Därför tror jag att det är viktigt att man även tittar på den här sidan. Sedan är det också viktigt att man ser över och får ordentliga promilleregler för dem som arbetar på sjön. Men det är också viktigt när det gäller fritidsbåtar. Jag är inte så duktig i segling och jag kan inte reglerna, men vad jag vet är det ett lagarbete när man är ute och seglar, i alla fall när det gäller de större segelbåtarna. Då är det viktigt att vi får en lagstiftning som även gäller medhjälparna ombord.
Herr talman! Jag har ingenting emot att man gör en helhetsbedömning i det här sammanhanget också, som när det gäller rattfylleri, och jämställer alla typer av droger. Det är just det kravet vi har i vår motion. Jag är inte övertygad om att just promillegränsen till sjöss löses lika lätt på det sättet, men jag har ingenting emot att man gör det. Jag vet att Anita Persson har gjort ett utomordentligt arbete i Sjösäkerhetskommittén. Jag tycker mig vara mer övertygad nu om att det kan finnas en bred möjlighet att få igenom en promillegräns till sjöss och en större jämställdhet mellan alkohol och andra typer av droger i trafiken till sjöss, till lands på vägarna, i luften och när det gäller spårbunden trafik.
Herr talman! Regeringen och utskottsmajoriteten bejakar ju de många skäl som vi har radat upp i motionerna och som har citerats här. Utskottets vice ordförande talar ju om att det är ett allvarligt brott och att det finns ett stort stöd för att det blir en påföljd. Jag är för egen del angelägen att säga att påföljden inte främst är till för att komma till en straffsituation utan för att förhindra ett brott. Dessutom har det stort pedagogiskt värde, som Anita Persson nyss sade. Anita Persson talar om svårigheter, nämligen att detta skulle vara svårt att hantera och övervaka. Med det resonemanget skulle vi knappast ha en promillelagstiftning i landtrafiken heller med tanke på de tusentals mil vägar vi har som inte kan kontrolleras. Men avsikten med lagstiftningen är ju att ge en tydligt signal att denna typ av brott är allvarligt och att statsmakten ser allvarligt på det. Nu kan det utläsas av betänkandet att man ställer upp på behovet av en förändring och reform. Men ändå har man ett språkbruk där man talar om senare, att ånyo överväga, utreda, göra en översyn, avvakta och kanske rent av undvika en lagstiftning. Det är ju faktiskt så Anita Persson, och där tror jag att vi kan vara överens, att det finns de som tycker illa om en sådan här lagstiftning. Därför bör vi som hävdar trafiksäkerheten vara mer ivriga att driva på. Jag tror att det behövs en tydlig signal till regeringen. Jag har inte lika stor tillit till regeringen som Anita Persson sade sig ha.
Herr talman! Det är beklagligt att Elver Jonsson inte har tilltro till den socialdemokratiska regeringen. Jag hoppas att han kommer att ändra uppfattning i den frågan så småningom när det föreligger en proposition avseende promillegränser till sjöss. Både Elver Jonsson och jag har ju varit verksamma länge här i kammaren. Vi vet båda att vi inte brukar ta ställning förrän remissomgångar och sådant är klara. Jag avvaktar regeringens beredning av de utredningar som är ute på remiss. Jag är ganska övertygad om att regeringen kommer med ett förslag så snart beredningen av dessa frågor är klar.
Herr talman! Jag delar Anita Perssons uppfattning att man bör avvakta utredningars resultat, remissvar och annat. Men här måste man ju säga: För vilken gång i ordningen? När nu utskottsmajoriteten säger sig bejaka argumenten för en reform skulle det vara rimligt att också landa på det. Det är faktiskt så att regeringen måste krävas på att komma upp till bevis, eftersom den har fått en uppmaning att komma med en ny lagstiftning. Herr talman! Det handlar ju om att ge den övervakande myndigheten, nämligen sjöpolisen, ett enkelt och bra instrument för att beivra den här typen av brott. Dessutom - och det har vi ju Anita Perssons ord på - skulle det vara ett gott pedagogiskt verktyg att säga till den sjöfarande allmänheten att alkohol och trafik på sjön inte hör ihop, precis lika litet som det gör i landsvägstrafiken. Därför har jag anledning att instämma i utskottsmajoritetens förhoppning att regeringen måste ta sig samman och snabbt komma med ett förslag. Men för säkerhets skull vore det mycket värt att riksdagen röstade fram reservationen, som är tydlig och klar i den här delen.

Herr talman! Det är tråkigt att ledamöterna lämnar kammaren i en så här viktig debatt. Jag tänker uppehålla mig till största delen vid behandlingen av ärendet i utskottet. Själva revisorernas förslag rör sig om tre tillkännagivanden. Majoriteten i utskottet har inte i något fall velat tillstyrka tillkännagivandet till regeringen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Med tanke på skrivningarna i betänkandet är det ännu mer anmärkningsvärt. Utskottet biträder i princip revisorernas förslag och instämmer i det mesta vad revisorerna säger. De tre tillkännagivandena gäller ytterligare utvärdering av arbetsmarknadsutbildningen, deltagarnas bakgrund och arbetsmarknadsutbildningens inriktning och dimensionering. Här har alla remissinstanser varit rätt eniga med revisorerna om att det behövs ett tillkännagivande och en ytterligare utvärdering av arbetsmarknadsutbildningen. Utskottet skriver att man "instämmer med revisorerna i att kunskapsläget i fråga om sådana effekter som mäts genom utvärderingar inte är tillfredsställande. Utskottet förespråkar - i likhet med revisorerna och remissorganen - att utvärderingsverksamheten förstärks. Såväl Arbetsmarknadsdepartementet som AMS bör därvid ta större ansvar. Arbetsmarknadsdepartementet bör sålunda ta initiativ till ytterliga studier av arbetsmarknadsutbildningens effekter." Man noterar vidare att AMS har utarbetat en uppföljnings och utvärderingsplan. Vidare skriver man: "I sin utvärderingsverksamhet bör AMS i stor utsträckning anlita utomstående organ, anser utskottet." Man sammanfattar det hela med att man instämmer med revisorerna om vikten av utvärderingar. Man utgår från att utvärderingarna av arbetsmarknadsutbildningen genomförs. Med all denna skrivning i utskottet landar man i att "bör mot denna bakgrund inte föranleda något uttalande av riksdagen". Det är rätt märkligt. Här instämmer man i det mesta, men så landar man i en sådan skrivning. Det här återkommer även i de andra punkter där revisorerna föreslagit ett tillkännagivande. Beträffande deltagarnas bakgrund anser man att det är "värdefullt med en sådan redovisning från AMS som revisorerna efterlyser, i vilken en fördjupad analys görs av deltagarnas bakgrund och orsakerna till den uppkomna fördelningen såvitt gäller olika grupper." Även där landar man i en liknande skrivning: "Något särskilt tillkännagivande med anledning av revisorernas förslag i fråga om deltagarnas bakgrund synes emellertid inte erforderligt." Någon svagare motivering får man nog leta efter. I den tredje frågan är det samma sak. Utskottet instämmer i allt väsentligt i vad revisorerna anfört. Så landar man i den något konstiga inställningen: "Något uttalande av riksdagen med anledning av revisorernas förslag i dessa eller övriga avseenden föreslår utskottet dock inte." Jag begriper inte, herr talman, varför Socialdemokraterna och stödpartiet Centern inte kan bifalla revisorernas yrkande om tillkännagivande. För mig är det obegripligt. Det finns en bred enighet i utskottet. Alla partier - anser att revisorerna har helt rätt i sitt resonemang, men man kan ändå inte bifalla revisorernas förslag. Jag ser revisorernas roll som en hjälp i riksdagens och regeringens arbete. Det som ligger till grund för betänkandet är ett mycket gediget och omfattande arbete som revisorerna har lagt ned. Det viftas nu bara bort av utskottsmajoriteten. Om man jämför med revisorernas roll i privata företag har de en konsultroll. Man bistår med hjälp att göra analyser och hjälper ledningen att undvika misstag. På samma sätt borde revisorernas arbete kunna användas i riksdagen. Men tydligen är detta känsligt. Det har blivit något av en Thage G-punktare av det hela. Regeringen anser sig så felfri att varje form av kritik blir en oerhörd kränkning. Därför rycker utskottsmajoriteten ut för att skydda regeringen från denna fruktansvärda händelse, att bli beskylld för någonting, att inte kunna allt, att inte vara helt felfri. Det är inte så konstigt att förtroendet för regeringen är lågt och att alltfler medborgare har en pessimistisk inställning till framtiden. Människor måste undra vad som sker i denna kammare när alla är överens om att revisorerna har rätt men att man inte kan tillkännage detta ens till regeringen. Jag får kanske senare under debatten en förklaring till varför man beter sig på det här underliga sättet. Är man verkligen så känslig? Vi från moderaterna har avgett ett särskilt yttrande där vi lämnar vår syn på arbetsmarknadsutbildningen, något som vi tidigare har utvecklat i våra motioner. Vi tar upp tre delar i vårt särskilda yttrande. Till att börja med bör utbildningen styras av ett klart definierat arbetsmarknadsbehov och genomföras i samarbete med företagen. Det är en självklarhet att en utbildning som man erbjuder de arbetslösa skall kunna leda till någonting senare och att utbildningen skall anordnas i samverkan med företagen. Utbildning bör också kunna ske i trainee-form. Det finns olika sätt att finansiera detta, t.ex. genom utbildningscheckar. Vi anser att det behövs en objektiv och allsidig utvärdering av verksamheten. Det är inte acceptabelt att AMS själv ansvarar för huvuddelen av utvärderingen, utan den bör göras av utomstående personer. Detta anmärker även revisorerna på. Jag tror att det finns flera i utskottet som delar den uppfattningen. Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1. Naturligtvis står jag bakom alla våra övriga reservationer.

Herr talman! Dagens betänkande behandlar ett förslag från Riksdagens revisorer. De synes ha ett angeläget budskap, och de ståndpunkter och förslag som man lyfter fram förtjänar riksdagens uppslutning. Revisorerna har granskat arbetsmarknadsutbildningen och gjort viss utvärdering. Man lämnar riksdagen ett antal synpunkter i tre avseenden. Utvärderingarna gäller deltagarnas bakgrund och utbildningens inriktning och dimensionering. Vi har ju flera gånger under det senaste året diskuterat arbetsmarknadsutbildning och därtill hörande frågor i såväl utskott som kammare. Senast var kort före jul då vi beslutade om ett kapitaltillskott till AMU-gruppen. Där återkommer regeringen snart med en proposition om AMU-gruppens framtida verksamhet. Dessutom har ju utbildningens roll diskuterats mycket, inte minst i volymtermer eller i termer av kvalitet. Vår principiella ståndpunkt i Folkpartiet när det gäller arbetsmarknadsutbildningen är att den behövs förändras i inriktning mot utbildningar som är mer anpassade till dagens arbetsmarknad. Visserligen har det gjorts påståenden i den riktningen, men alltför litet har kommit till praktisk tillämpning. Det är nödvändigt att arbetsmarknadsutbildningen förändras så att utbildningen inriktas på det som kan anses vara framtidens arbetsmarknad och inte på gårdagens arbetsmarknad. Ett problem som vi dras med just nu är att massarbetslösheten har antagit sådana dimensioner att kvantiteterna har kommit för mycket i förgrunden. Regeringens ambition att pressa arbetslösheten är ett försök att ta en genväg. För vår del tror vi att utbildningen måste inriktas på utbildningar som i en del fall - kortsiktigt - är dyrare, men som i stället har hög kvalitet och som mycket säkrare leder till ett jobb efter avslutad utbildning. Volymkraven får inte ta över en rationell och långsiktigt klok hantering. Så till revisorernas förslag. Arbetsmarknadsutbildningen är en dyr åtgärd. Därför är det viktigt att vi kan överblicka vilka effekter som den får. De utvärderingar som hittills har gjorts är inte aktuella. De gjordes i ett annat ekonomiskt läge, och sedan måste man också ta hänsyn till de stora volymerna. Det är angeläget att göra en bra avvägning mellan arbetsmarknadsutbildning och andra typer av åtgärder. Vi från oppositionen konstaterar att arbetsmarknadspolitiken inte är tillräckligt genomlyst. Detta är djupt otillfredsställande, och det är av största vikt att intentionerna inte stannar enbart vid ord. Konkreta resultat är nödvändiga om vi skall få bukt med såväl arbetslöshet som rikets affärer. Vi påpekar också i reservation nr 1 att regeringen fortlöpande måste genomföra utvärderingar av det slag och i den omfattning som föreslås av revisorerna. Ambitionsnivån skall vara hög och kvaliteten skall vara god. Utvärderingar för inte bara bli interna utredningar utan bör självfallet läggas ut på fristående organ och forskare. Bara då kan de få hög trovärdighet och bli i verklig mening användbara. I avseende om deltagarnas bakgrund påpekar revisorerna att de prioriterade gruppernas andel av utbildningen måste hållas uppe. Inte minst från fördelningspolitisk synpunkt är det angeläget att underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden och att de kan komma i fråga för relevant utbildning. Inte sällan rör det sig om vissa ungdomar, arbetshandikappade och medborgare från utomnordiska länder. Men även jämställdhetsperspektivet måste beaktas av arbetsmarknadsmyndigheten. Revisorerna ser med misstänksamhet på att de prioriterade gruppernas andel har tenderat att minska och befarar att det rentav kan vara fråga om en ny inriktning. I detta avseende behöver länsarbetsnämnder ha en mer ensartad inställning. De tillväxtpolitiska och fördelningspolitiska målen bör inte avsevärt skilja sig åt från län till län. Statistiska brister behöver också åtgärdas. AMS bör få i uppgift att förtydliga riktlinjerna i detta avseende, följa utfallet och redovisa resultatet till regeringen, som i sin tur har att meddela riksdagen sina iakttagelser. Visserligen är vår uppfattning i Folkpartiet att man inte skall ha alltför långtgående och detaljutformade riktlinjer för län och lokala arbetsförmedlingar, men när det gäller stora principiella ställningstaganden behöver de självfallet få sitt genomslag i praktisk, vardaglig utbildningsverksamhet. Detta är så angeläget att riksdagen bör göra ett särskilt uttalande till regeringen i denna fråga. Vår tredje reservation, dvs. nr 7, som tre partier ställer sig bakom gäller planeringen av utbildningens inriktning och dimensionering. Revisorerna har pekat på brister, inte bara i inriktningen utan också i effektiviteten. Därför är det viktigt med en professionell upphandling och utbildning. Det är vidare angeläget att göra bra och riktiga marknadsbedömningar, att få en korrekt bild av samhällets kostnader för arbetsmarknadsutbildningen i relation till andra åtgärder, att se vikten av en god svenskundervisning för invandrare samt att över huvud taget säkra kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen. Här återkommer jag till mitt påstående i inledningen av anförandet om faran av att sådan utbildning alltför mycket kan höra gårdagen till. Att detta har lett till att utbildningen alltför ofta inte har lett till något jobb uppmärksammas alltför sällan. I det sammanhanget kommer de s.k. dyra utbildningarna in i bedömningen. Men i de fall att dessa utbildningar skulle underlätta att få ett arbete på öppna arbetsmarknaden måste de redan i ett relativt kort perspektiv ändå vara att föredra. Bra är riktlinjerna att arbetsmarknadsutbildningen skall vara anpassad till den enskildes behov och förutsättningar och i enlighet med kraven på arbetsmarknaden. Vi reservanter stryker under att ett sådant synsätt bör prägla planeringen av utbildningens inriktning och dimensionering. Men här bör riksdagen också göra ett uttalande med en innebörd som väl sammanfaller med bl.a. en folkpartimotion. Slutligen, herr talman, bejakar utskottsmajoriteten i allt väsentligt revisorernas resonemang och menar att en förtjänstfull genomgång av arbetsmarknadspolitiken har skett. Men samma majoritet tycker att en del av dessa synpunkter redan har uppmärksammats av Arbetsmarknadsstyrelsen. Man instämmer rent allmänt i behovet av utvärderingar och ett större ansvar från såväl departement som ämbetsverk. Även socialdemokraterna anser att AMS bör anlita utomstående organ i enlighet med revisorernas påpekande. Man påminner också om det nya oberoende institutet för utvärdering av arbetsmarknadspolitik som inrättades för bara några veckor sedan. Till detta kan sägas att massarbetslösheten, som likt en präriebrand drar fram över landet, är så alarmerande i omfång och hastighet att man inte kan invänta oberoende instituts utvärderingar, som ligger alltför långt fram i tiden. Nu bränns det ordentligt i arbetsmarknadsfrågorna. De senaste årens ökade arbetslöshet är just alarmerande. Som redan tidigare påpekats i denna kammare har vi ett Arbogafall varje vecka. Socialdemokrater och centerpartister nöjer sig tyvärr med att revisorerna har gjort sitt. Institutet är inrättat och riksdagen behöver inte engagera sig ytterligare. Ändå är behovet av uppföljning av all den här typen av verksamhet inom offentligsidan mycket angeläget. En utvärdering värd namnet måste verkligen komma till stånd. Då är det viktigt att det inte bara talas, skrives eller staplas ord om utvärderingar. Riksdagens konstitution ger oss möjlighet att resa detta krav och att ge regeringen våra åsikter till känna. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 7.

Herr talman! Min kritik tog inte sin utgångspunkt i vems fel det var, när det började, hur det har uppstått och varför. Den tog sin utgångspunkt i att revisorerna och utskottet, och även Hans Andersson själv, anser att man bör ge det här till känna till regeringen. Varför kan man inte göra det då? Vad är det fråga om för prestige? Det var det kritiken gällde. Själva arbetsmarknadsutbildningen och hur den skall inriktas är inte vad det här betänkandet rör. Det rör hur revisorerna anser att vi skall ha en utvärdering. Det gäller revisorernas arbete och om vi skall tillkännage det till regeringen eller inte. Det var utgångspunkten i min kritik av Socialdemokraternas och

Herr talman! Utvärderingar syftar till att ta till vara erfarenheter av genomförda åtgärder, till att lära för att förbättra. Utvärdering bör ske med en kombination av självvärdering och både en intern och en extern utvärdering. Genom den interna självvärderingen skapas beredskap och öppenhet för synpunkter från den externa utvärderingen. För utveckling av verksamheter är det nödvändigt med både en intern och en extern utvärdering. Till skillnad från utvärdering innebär uppföljning att ta reda på resultatet av vad som skett och av vad som är gjort. Det är en del av verkställigheten som ständigt måste göras på olika nivåer internt inom verksamheten. Det är viktigt att hålla isär dessa båda begrepp i den fortsatta debatten. Herr talman! Riksdagens revisorer har granskat arbetsmarknadsutbildningen efter förslag från arbetsmarknadsutskottet. Revisorernas överväganden redovisas under fyra rubriker. På tre punkter; utvärderingar, deltagarnas bakgrund samt planeringen av utbildningens inriktning och dimensionering, begär revisorerna tillkännagivande till regeringen. Utskottsmajoriteten håller med revisorerna om att en noggrann, kontinuerlig och kvalitativt god utvärdering av arbetsmarknadsutbildningen, både internt via AMS och externt av ett oberoende institut, är nödvändig för att förbättra kunskapen om arbetsmarknadsutbildningens effekter, precis som Patrik Norinder påpekar. Vi tycker samtidigt att revisorerna slår in öppna dörrar. I flera fall gäller i dag inte de förhållanden som revisorerna pekat på. Ett exempel på detta är revisorernas förslag om vikten av oberoende utvärdering av hela arbetsmarknadspolitiken. Riksdagen har redan fattat beslut om att inrätta ett utvärderingsinstitut fr.o.m. den 1 januari i år. Ett annat exempel är att AMS redan har utarbetat en uppföljnings och utvärderingsplan som skall möjliggöra en effektivare avvägning mellan olika åtgärder. Regeringen har dessutom i regleringsbrevet ställt större krav på AMS när det gäller uppföljning och effektivisering vid upphandling av arbetsmarknadsutbildning. Sedan flera år tillbaka görs uppföljning av sysselsättningen sex månader efter genomgången arbetsmarknadsutbildning kontinuerligt av AMS. Svårigheten som finns i dag är att jämföra olika resultat. Här måste en utveckling ske av uppföljningsinstrumenten för att man bättre skall kunna jämföra och följa upp resultat, så att en bra utvärdering därefter skall kunna göras. Dessutom var de största problemen med arbetsmarknadsutbildningen under borgerligt styre, precis som Hans Andersson mycket riktigt påpekar. Herr talman! Utskottet har liksom revisorerna velat peka på några viktiga punkter i betänkandet när det gäller tendensen till minskning av de prioriterade gruppernas deltagande i arbetsmarknadsutbildningen. Det kan finnas naturliga orsaker till att arbetshandikappade, invandrare och kvinnor fått mindre del av arbetsmarknadsutbildningen under senare tid. Ett skäl kan vara att den grundläggande utbildningen i dag i huvudsak skall ske genom reguljär utbildning eller att invandrare med akademisk examen får svensk kompletteringsutbildning som arbetsmarknadsutbildning och därmed blir registrerade som enbart akademiker i statistiken. Men eftersom oklarheter finns är det viktigt att orsaken till förskjutningen analyseras ordentligt. Det är nödvändigt att uppmärksamma könsperspektivet bättre, särskilt i dag då arbetsmarknadsutbildningen i huvudsak är en form av yrkesutbildning. I detta läge är det lätt att kvinnorna får en betydligt mindre del av åtgärden. Detta bör belysas i en könsuppdelad statistik som redovisar både volymer och kostnader. En annan av de frågor som revisorerna tar upp vill utskottet särskilt kommentera, och det gäller undervisningen i svenska för invandrare. Ordentliga kunskaper i det svenska språket är en förutsättning för att få ett arbete. Det är viktigt att invandrare redan från början av sin vistelse i Sverige ges tillräckliga förutsättningar att lära sig svenska språket. Här måste den reguljära skolan, den kommunala sfi-undervisningen och AMS ta ett helhetsgrepp. Utskottet har uppmärksammat en pågående beredning och en kommande utvärdering på området och vidtar därför inga ytterligare åtgärder i frågan. Slutligen, herr talman, vill jag erinra om att en parlamentarisk kommitté nyligen har slutfört sitt arbete om arbetsmarknadspolitiken, där utvärderingen av verksamheten var en viktig del i arbetet. Arbetsmarknadspolitiska kommitténs betänkande finns nu på Arbetsmarknadsdepartementet som underlag för fortsatt utveckling i utvärderingsfrågan. Dessutom pågår ett kontinuerligt förnyelse och effektiviseringsarbete på det arbetsmarknadspolitiska fältet. Detta sammantaget och med hänsyn till den utökade utvärderingsverksamheten som nu förutsätts komma till stånd beträffande arbetsmarknadsutbildning och andra åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken anser utskottsmajoriteten att något initiativ i form av särskilt yttrande från riksdagens sida för närvarande inte behövs. Jag vill därför yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och därmed avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är viktiga punkter som Hans Andersson tar upp. Positiv särbehandling är något som vi i princip inte alls har något emot. Det tycker vi är viktigt i många hänseenden. Vad vi har sagt är att vi i detta fall inte tycker att vi behöver göra ett tillkännagivande till regeringen, därför att vi tycker att väldigt mycket är på gång av det som regeringen håller på med. Bl.a. har det gjorts en utredning om kvinnors plats på arbetsmarknaden, Hälften vore nog. I den talas det om vissa åtgärder som behöver vidtas. Det pågår en samverkan om arbete-kön. Det är ett projekt. Det skall utjämna skillnaden mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det är alltså redan väldigt mycket på gång.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

Herr talman! Jag tycker faktiskt att det har hänt en hel del. Just den utredning som jag pekar på, Hälften vore nog, har lett till att det har tillsatts en arbetsgrupp på departementet som skall ta fram konkreta förslag. Det är precis det som det handlar om. Vi har redan pekat på det, och vi har väckt en motion som gäller denna del som utskottet har biträtt. Efter detta blev det en utredning, och efter den utredningen har det också blivit ett konkret arbete för att ta fram praktiska exempel, möjligheter och projekt. Jag tycker att det är bra.
Herr talman! Sonja Fransson säger att en del är överspelat och att det nog slås in en hel del öppna dörrar. Jag tror inte det, därför att väldigt mycket av det som revisorerna säger är ändå av sådan allmängiltig art att det gäller att ta fasta på det. Vi för vår del har sagt att det är särskilt angeläget att vi ser till att vi har utbildningar som är relevanta inför dagens och morgondagens arbetsmarknad och att det leder till att människor får jobb. Då är det viktigt att göra en sådan avvägning att man tittar på kvalitet och inte bara på kvantitet. Sedan försökte jag i mitt anförande påtala att de prioriterade gruppernas situation ser ut att dra i väg åt fel håll. Det har revisorerna påtalat. Det gäller arbetshandikappade, ungdomar och medborgare från främmande länder. Men även jämställdhetsperspektivet är viktigt eftersom många kvinnor har svårt att hävda sig och få en relevant arbetsmarknadsutbildning. I den här debatten har man också av och till påtalat ryckigheten i arbetsmarknadspolitiken. Det skall inte förnekas att det har skett genom åren också med en tidigare regering. Men jag tror ändå att vi av historien måste lära oss att inte öka på den ryckigheten. Det är väl det som vi har erfarit under denna mandatperiod. Det må gälla ungdomar, hugskott med beteckningen RAS eller arbetshandikappade som störs av både oväntade besked och uteblivna besked. Jag tror att vi behöver en lugnare och tydligare arbetsmarknad och att vi framför allt siktar på det som ger jobb när vi nu lever med en massarbetslöshet av sällan eller aldrig skådat slag.
Herr talman! När det gäller de prioriterade grupper som Elver Jonsson tar upp skriver vi i betänkandet att det är viktigt att göra en analys av orsakerna, om det nu har blivit en förskjutning. Vi menar att det här kommer att uppmärksammas och att man kommer att göra något. I frågan om kvalitet och kvantitet har vi inte några delade meningar. Det är viktigt med kvalitet i åtgärderna. Men det är, som Elver Jonsson säger, väldigt många människor som skall ha del av olika åtgärder. En kvalitet kan vara just att man över huvud taget får ta del av en åtgärd.
Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman här håller med både Revisorerna och oppositionen i allt väsentligt. Det är bra. I sak är vi alltså ganska överens. För att vara riktigt vänlig kan jag säga att vi är nästan helt överens. Det enda som skiljer oss åt beträffande de ståndpunkter som vi från arbetsmarknadspolitisk synpunkt och utifrån vår ansvarsroll i arbetsmarknadspolitiken här i riksdagen bör driva är väl att detta ställningstagande borde nå fram till regeringen i form av att regeringen får riksdagens skrivelse översänd till sig genom ett tillkännagivande. Jag yrkar bifall till att detta må ske genom de tre reservationer som jag har aktualiserat.
Herr talman! Jag är säker på att regeringen kommer att lyssna och att man också utan ett tillkännagivande kommer att läsa betänkandet.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trav och galoppsporten skall ges rimliga möjligheter även i framtiden. Sten Andersson vill veta vilka åtgärder jag kommer att vidta för att minska antalet jackpoter på de olika statliga spelformerna. Jag vill till en början säga att jag inte anser att hästsporten diskrimineras av staten. Jag är också väl medveten om att hästsporten och hästhållningen har ett stort samhällsekonomiskt värde genom att den bidrar till sysselsättning, till att hålla landskapen öppna och till foderkonsumtion och att den är regionalpolitiskt viktig. Dessutom är hästar och hästsport en givande hobby för många människor. När det gäller verksamheternas finansiering måste man skilja på hästsport i form av ridsport och hästsport i form av trav och galoppsport. Ridsporten får anslag över statsbudgeten, via Riksidrottsförbundet och genom kommunala stöd. Trav och galoppsporten får inte anslag över statsbudgeten, eftersom överskottet från den spelverksamhet som ATG, Aktiebolaget ATG:s ekonomiska utveckling har varit mycket god. Preliminära uppskattningar visar att ATG:s omsättning för 1996 t.o.m. överstiger 9 miljarder kronor. Detta kan jämföras med år 1975 då ATG omsatte ca 1 miljard kronor. Bolaget betalade då 118 miljoner kronor i lotteriskatt till staten och överskottet som tillföll sporten var 113 miljoner kronor, dvs. staten och sporten fick ungefär lika stora delar. År 1995, 20 år senare, var ATG:s omsättning 8,8 miljarder kronor. Staten fick samma år in 886 miljoner kronor i lotteriskatt från ATG och sportens organisationer fick över 1,2 miljarder kronor. Den del av ATG:s överskott som tillfaller trav och galoppsporten har ökat med ungefär 150 % realt sedan 1975. Statens andel av ATG:s överskott har också ökat men inte i lika hög takt. När det gäller trav och galoppsporten har statsmakterna, som sagt, valt att ge sitt stöd genom att lämna det av sporten ägda bolaget, ATG, ett vadhållningstillstånd. Detta har visat sig vara en mycket bra affär för sporten. Mot bakgrund av detta och av det statsfinansiella läge Sverige befinner sig i har parterna, staten och trav och galoppsporten, i årets avtalsförhandlingar ansett det vara rimligt att ATG bidrar ytterligare till statens finanser. Samma slutsats drog den arbetsgrupp inom Finansdepartementet som i oktober 1995 lämnade rapporten De statligt styrda spelbolagens koncessioner och organisation m.m. Arbetsgruppen har noga kartlagt den svenska spelmarknaden och ATG:s förutsättningar på denna marknad. Det är riktigt, som Sten Andersson påpekar, att avtalet innebär att sporten får bidra med ytterligare ca 60 miljoner kronor per år, även om ökningen sker stegvis. Av dessa utgör ca 45 miljoner kronor höjd skatt. Resterande del avsätts för hästsportsatsningar av riksintresse. Ytterligare 10 miljoner kronor årligen kommer då att avsättas för verksamhet och anläggningar vid Flyinge, Wången och Strömsholm, samt för den hippologiska högskoleutbildningen. 5 miljoner kronor årligen är öronmärkta för ungdomsverksamhet, i huvudsak inom ridsport. Det är en viktig markering från min sida att ungdomsverksamhet som engagerar så många flickor får en ökad del av de medel som sätts av inom detta område. Med det avtal som nu kommit till stånd mellan staten och trav och galoppsporten har en stabil grund lagts för sporten de närmaste åren. Avtalet hotar på intet sätt sportens existens. Tvärtom gäller att de ekonomiska betingelserna är gynnsamma och möjliggör en fortsatt god utveckling för sporten. Som svar på Sten Anderssons fråga har jag, mot denna bakgrund, inte för avsikt att föreslå några andra åtgärder för att säkra framtiden för trav och galoppsporten. När det gäller Sten Anderssons fråga vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att minska antalet s.k. jackpoter på de olika statliga spelformerna kan jag meddela följande. I avtalet mellan staten och trav och galoppsporten har parterna enats om att ATG framöver skall dela ut även lägre vinstbelopp till vinnande speldeltagare i den aktuella spelomgången. Tidigare var den nedre gränsen 10 kr för utbetalning på V 75. Nu blir den i stället 5 kr. Det kommer att innebära att antalet jackpotomgångar på V 75 blir färre. Men det kommer också att innebära att ett ökat antal spelare får ut mindre vinster. För många spelare kommer ändringen att vara positiv. Man kan inte direkt jämföra ATG:s spel med det statligt ägda spelbolagets spel. De olika spelen har olika förutsättningar. De har exempelvis olika inslag av slump respektive skicklighet, och de har olika chans till högsta vinst och olika vinstandelar. Regeringen detaljreglerar inte de olika spelen i speltillstånden. En jackpot uppkommer dessutom på olika sätt i de olika spelen. Den ändring som avtalsparterna nu har enats om leder till att förutsättningarna för jackpoter i ATG:s spel och de statligt ägda spelen enligt min mening blir mer lika. Jag har för närvarande inte några planer på att vidta åtgärder för att minska antalet jackpoter i det statligt ägda bolagets spel. Jag kommer dock under året att noga följa utvecklingen av spelbolagens jackpoter.
Herr talman! Svensk travsport är säkert den mest framgångsrika i världen per capita. Som ett exempel på detta kunde vi i söndags bevittna att det svenska stoet Lovely Godiva regelrätt besegrade den franska hingst som veckan tidigare vunnit världens mest prestigefyllda lopp, Prix d'Amerique. Det är ett resultat av tränares och personals yrkesskicklighet, ägares ekonomiska uthållighet och uppfödares intresse för att få en god svensk travsport. I dag får staten in ungefär 1 miljard om året i skatt från dem som spelar på travet. Till detta skall läggas alla de skatter och avgifter som betalas in av dem som är aktiva inom sporten. Jag tror att man då kommer strax under 2-miljardersstrecket. Ungefär 500 000 kuponger lämnas varje vecka in på V 75. En del kuponger finns det en person bakom, och andra finns det flera personer bakom. Det är alltså ett stort antal människor som är intresserade av att spela på trav, och man kan säga att de betalar skatt frivilligt. Ändå vill statsrådet nu mjölka i synnerhet travsporten på 60 miljoner kronor mer per år. Trots alla statsrådets siffror kvarstår faktum att det för hästägare i dagens Sverige är en kvalificerad form av Ebberöds bank. I dag kostar det att hålla häst. Travhästbranschen ligger på ca 1,7 miljarder kronor. Prissummorna ligger strax över 400 miljoner kronor. Det är väl i bästa fall 10 % av alla hästar som tävlar i dag som går ihop. De andra går ibland med ett brakande underskott. Men man behåller dem tack vare att man har ett intensivt intresse. Statsrådet gör en jämförelse med 1975. Det var det året ATG startade, och man startade då från en konkursnivå. Att 20 år senare göra en jämförelse med den nollpunkten är ett dåligt argument. Jag noterar att det här inte innebär några fördelar för hästägarna. De får behålla 1996 års priser men får ingen kompensation för 1997 års kostnader. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på vad som menas med en gynnsam utveckling. Herr talman! Jag är ingen moralist. Om folk vill spela på Lotto eller något annat är det deras problem. De får som enskilda människor själva ta ställning till det. Men när staten börjar moralisera mår man litet dåligt. Det har sagts att reglerna vad gäller jackpot på hästar skall förändras därför att det är speldestruktivt. Utdelningen har alltså sänkts från 10 kr till 5 kr. Det innebär att en spelare som har fem rätt med 6 kr i utdelning får 6 kr minus 2 kr i avgift, dvs. 4 kr. Jag undrar om det är en storm av spelare som har krävt denna förändring, herr statsråd. Jag tror att de spelarna är mycket svåra att hitta. Däremot finns de stora pengarna att hämta på Tipstjänsts joker. Det är jackpot varje vecka. Detsamma gäller trisslotterna, som också är mycket lätttillgängliga. Men jag förstår, herr talman, att dubbelmoral är bra att ha, därför att om man tappar en har man alltid en kvar.
Herr talman! Att det i det avtal som har träffats mellan staten å ena sidan och sportens organisationer å andra sidan finns ett inslag som innebär en måttlig förstärkning - det är trots allt bara en måttlig sådan - av statsfinanserna är ingenting som jag har anledning att sticka under stol med. Det är och har varit en gigantisk uppgift att reda upp i det enorma budgetunderskott som den socialdemokratiska regeringen fick överta för drygt två år sedan. Man har fått bidra från många håll. Det här är ett av de mindre bidragen som åstadkoms. Det har varit väldigt viktigt för oss att göra det på ett sådant sätt att vi inte äventyrar sportens framtid. Jag talade i mitt svar om utvecklingen ända sedan mitten på 70-talet. Men jag kan, som Sten Andersson vill, begränsa mig till en senare period. Om vi tar perioden 1987-1994 har vi siffror för de tre dåvarande stora spelbolagens utveckling. Under den tiden ökade Penninglotteriet sin omsättning med 5 % per år. Det var långsammare än konsumentpriserna, och man tappade i praktiken realt sett. Tipstjänst ökade med ATG ökade med 8 1⁄2 % per år. ATG har alltså haft den klart gynnsammaste utvecklingen, vilket tyder på att det har varit mycket gynnsamma villkor. Vid en internationell jämförelse har framför allt den svenska travsporten varit unikt framgångsrik. Det är ett fåtal länder som kan konkurrera med Sverige. Det är glädjande att så många människor i det här landet engagerar sig aktivt och har det här som sitt stora intresse och sin hobby. Att vi sedan kan avsätta vissa resurser som går tillbaka till sporten i olika insatser är också någonting som är välkommet. Inte minst gäller detta de insatser vi kan göra för de många flickor som är engagerade. Det här är den stora flicksporten i Sverige, som förtjänar ett starkare stöd än den haft tidigare. Sten Andersson kanske inte har någon förståelse för det, men jag kan försäkra att det finns en stark opinion i det här landet som ser med oro på den i vissa fall överdrivna konkurrens som har rått på spelområdet, med risk för missbruk och risk för att vissa människor lockas in i ett spelberoende, som i några fall har lett till rent fördärv. Att vi kyler ned detta något tror jag är önskvärt och bra, och det välkomnas av många människor. Det var ett viktigt motiv till att vi fusionerade Penninglotteriet och Tipstjänst. Jackpot finns kvar och kommer att utgöra en morot för dem som är intresserade av detta spel.

Herr talman! Statsrådet talade om Sveriges ekonomi och vem som har skulden. Statsrådet var inte med under det förra riksmötet, men jag rekommenderar honom att läsa samtliga reservationer och alla överbud från statsrådets parti. Då blir det kanske balans i beskyllningarna. Jag vet att det är en pedagogiskt mycket besvärlig uppgift, men jag begär av finansministern att han förklarar för mig hur man kyler ned jackpotmarknaden när man minskar den del där det finns minst jackpoter, men behåller den andra. Vi pratar om moral i allmänhet och spelmoral i synnerhet. Att det blir jackpoter på Joker beror på att man drar bland nummer som inte är sålda - bland nummer som folk inte har köpt. Det tycker jag faktiskt är dålig moral. Vi talade om vem som hade efterlyst att man skulle sänka gränsen för utdelning vid fem rätt från 10 till 5 kr. Jag skulle vilja se den folkstormen, herr statsråd. Det är bara ett vanligt flummigt påstående som inte är förankrat i verkligheten - i alla fall inte utanför detta hus. Det finns ingen som har krävt detta. Framför allt blir det ett naket påstående när man låter Tipstjänst lura medborgarna på pengar på detta omoraliska sätt vecka efter vecka. Man drar t.o.m. bland lotter som inte är sålda. Hästägarna får ingen ökning i år. En redan dålig affär blir än sämre. Jämför inte de svenska prissummorna med utländska. I Tyskland, Italien och Frankrike har man betydligt högre prissummor än vad vi har i Sverige vad det gäller travhästar. Där behöver inte statsrådet slå sig för bröstet.
Herr talman! Jag delade inte ut någon skuldbörda vad gäller det uppkomna budgetunderskottet. Jag konstaterade bara att man fick ett mycket stort budgetunderskott som arv från den borgerliga regeringstiden när den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1994. Detta är ju ett faktum. Jag förstår att Sten Andersson känner sig träffad. Det finns det nog skäl att göra, om vi nu skall ge oss in i den diskussionen. Det skall vi inte göra i dag. Den debatten får vi ta i ett annat sammanhang. Återigen vill jag säga att jag har känt ett tungt ansvar för att återställa balansen i statsfinanserna. Det har krävt en mängd olika åtgärder - åtskilliga av dem betungande och besvärliga, men nödvändiga att göra. Här talar vi om ett ganska marginellt bidrag från en verksamhet som är utomordentligt expansiv och framgångsrik och har varit det under lång tid. Vi talar om ett avtal som har träffats mellan två parter. Vi har till sist, efter en hård förhandling, som det är i sådana sammanhang, enats om de villkor som skall gälla. Jag är alldeles övertygad om att sporten kan bära detta - inte minst med tanke på att en del av dessa pengar går tillbaka till sporten i form av viktiga satsningar på området, som faktiskt är till gagn för alla dem som är engagerade på detta område. När det gäller internationella jämförelser har jag inte gått in i detaljer vad gäller t.ex. prissummor. Det kan vi naturligtvis göra. Jag konstaterar bara att Sverige är ett av de få länder som står i absoluta täten när det i vart fall gäller travsporten. Det är inte många länder som kan mäta sig med Sverige. Det är inte många länder som har detta oerhört breda folkliga engagemang som vi har, och som vi naturligtvis välkomnar och vill slå vakt om också i framtiden. Jag ser inte heller någon anledning att gå in på detaljer om jackpoter i olika spelformer. Det är, som jag konstaterade i mitt svar, skilda förutsättningar när man jämför olika spel. Kombinationen av skicklighet och tur, hur ofta spel arrangeras och en rad andra faktorer gör att det är svårt att jämföra direkt. Min bedömning är ändå att det är relativt måttliga förändringar som vi har gjort när det gäller jackpoter. Några folkstormar har jag inte talat om. Jag tror inte att det finns några risker för detta i vare sig ena eller andra riktningen. Förändringarna innebär en bättre grad av jämförbarhet eller likformighet med andra spelformer. Likväl vill jag understryka att det är viktigt - det kommer jag att fortsätta hålla ögonen på - att de olika spelformerna inte leder till överdrifter eller utgör alltför starka lockelser. Det finns ändå människor som har svårt att hantera ett spelberoende. Vi har faktiskt ett ansvar också på den punkten. Jag kommer att fortsätta att följa utvecklingen både när det gäller ATG:s spel, när det gäller spelformerna inom det nya fusionerade statliga spelbolaget Svenska Spel och när det gäller övriga förekommande spelformer. Det är viktigt att se till att vi har en balanserad utveckling också i framtiden.
Herr talman! Jag noterar att statsrådet kan tacka antingen honom där uppe eller honom där nere för att Socialdemokraterna inte hade makten förra mandatperioden, för då hade eländet varit mycket värre än vad det är i dag. Det är bara att läsa i riksdagens protokoll och se på alla överbuden. Jag noterar att det ur moralisk synpunkt är destruktivt att man har en omfattande möjlighet att få jackpot på hästar, trots att det händer sju, åtta eller tio gånger om året. Men det är inte destruktivt och det är inte spelfördärvande att man kanske 40 gånger om året har möjlighet att få jackpot på Joker, där alla lotter som deltar i dragningen inte är sålda, som jag sade innan. Jag förstår inte logiken. Det erkänner jag. Men det hade varit tacknämligt om statsrådet hade kunnat förklara detta på ett sätt så att de som lyssnar eller läser referaten av debatten har en chans att förstå. Jag erkänner min begränsning. Vi pratar om avtal och att bli gynnad. Ryggraden för travsporten är fortfarande hästägarna. De har en ytterst dålig situation. Den situationen blir inte bättre 1997, trots att statsrådet pratar om en gynnsam utveckling. Man borde väl i första hand gynna dem som är grunden och ryggraden i verksamheten. Det gör man inte. Jag har talat om det innan, och jag skall inte upprepa exemplen på hur dåligt det är att vara hästägare. Jag och några till är tyvärr dumma nog att fortsätta med det, och det är en dålig affär. Till sist, herr talman, vill jag säga att statsrådet tar ansvar för dem som är oförstående nog att spela på V 75. Det handlar om drygt en halv miljon människor per vecka. Men de andra, kanske ännu fler, som spelar på Lotto eller på Joker struntar man kapitalt i.
Herr talman! Jag har inte fört in några moralistiska tongångar när det gäller den exakta utformningen av de olika spelformer där man kan få jackpot. Det är Sten Andersson som väljer att angripa frågan på det sättet. Jag talar om en relativt marginell förändring. Jackpot finns kvar. Det kommer att vara en morot för spelarna också i fortsättningen. Vi måste göra en avvägning när vi jämför förutsättningarna för olika spel. Det är inte lätt, för de skiljer sig åt i många avseenden. Jag kommer fortlöpande att hålla ögonen på utvecklingen och se till att inte minst ATG också i framtiden får gynnsamma förutsättningar, ytterst därför att det bärs upp av en verksamhet som väldigt många svenskar engagerar sig i och har stort intresse av. Jag tycker att det är positivt, och det är mycket angeläget att vi slår vakt om den utvecklingen så att denna verksamhet kan hävda sig väl också i fortsättningen jämfört med verksamheter i andra länder. Jag vill avslutningsvis säga att det allra viktigaste när det gäller goda förutsättningar för hästsporten i landet inte är detaljer vad gäller jackpoter, t.ex., utan att vi har ordning och reda i landets ekonomi. Därför är det faktiskt också ytterst till gagn för hästsporten och alla de människor som engagerar sig i den att vi nu håller på att återställa sunda och starka statsfinanser, att vi får ned räntor, att vi får ned inflationen och att vi nu kan ägna all kraft åt att öka sysselsättningen. Det är ytterst avgörande också för hästsporten och alla dess utövare att vi klarar den uppgiften. Det gläder mig att vi har kommit så pass långt när det gäller att lösa de uppgifterna.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om regeringen avser att ändra gällande bestämmelser så att även försäljning av kodressörer blir förbjuden. Användning av elektriska kodressörer är förbjuden enligt 15 § djurskyddsförordningen. Förbudet innebär emellertid inte ett förbud mot försäljning av kodressörer. Enligt uppgift förekommer det att kodressörer fortfarande används, trots att det är förbjudet. Såvitt framkommit är Sverige det enda land som infört ett förbud mot användning av kodressörer. I Norge har det förts diskussioner om att införa ett sådant förbud, men på grund av att kodressörer används så frekvent - i 95 % av besättningarna - avstod man. djurskyddslagen inom kommunerna av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet, om regeringen inte har föreskrivit att tillsynen skall utövas på något annat sätt. Den regionala tillsynen utövas av länsstyrelserna och den centrala av Statens jordbruksverk. Enligt 27 § djurskyddslagen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till utrymmen där djur hålls för att där besikta dem, göra undersökningar och ta prover. Sådana besök kan göras oanmälda. I tillsynen ingår självfallet att man kontrollerar att kodressörer inte kommer till användning. Det har emellertid visat sig att det generellt finns brister i tillsynen. Djurskyddslagen och dess föreskrifter har därför varit föremål för en utredning. Inom Jordbruksdepartementet pågår för närvarande en totalöversyn av djurskyddslagen där tillsynen ingår som en del. Det har vid besiktningar i kommunerna konstaterats att det finns kodressörer monterade i kostall. Kodressörerna har emellertid inte varit strömförande vid inspektionstillfället. Djurhållaren har då hävdat att de inte används trots att de med enkla åtgärder kan göras strömförande igen. För att man skall komma till rätta med detta problem överväger man för närvarande inom Jordbruksdepartementet ett förbud mot att ha kodressörer monterade. På så sätt underlättas också tillsynen.

Herr talman! Jag delar i sak Siw Perssons uppfattning. Det är också regeringens uppfattning att kodressörer skall vara förbjudna och att eldressyr i mesta möjliga mån skall undvikas. Det är helt enkelt inte etiskt att med elimpulser styra djurs biologiska beteenden, särskilt inte om det finns andra fullgoda metoder att använda. Det finns det, enligt min uppfattning, i det här fallet. Jag delar också Siw Perssons uppfattning att det är demoraliserande att ha lagstiftning och regelverk där man inte kan kontrollera efterlevnaden. Det var därför som jag i mitt svar inledningsvis sade att vi överväger ett förbud inte bara mot att använda kodressörer utan att över huvud taget ha dem monterade i kostallarna. Jag kan berätta för Siw Persson att regeringen i dag också har fattat beslut om att ändra djurskyddsförordningen, så att det inte enbart är förbjudet att använda kodressörer utan också att över huvud taget ha dem monterade. Det kommer naturligtvis att effektivisera tillsynen och leda till att det här regelverket kan efterlevas på ett betydligt mer effektivt sätt än tidigare.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

Man har undersökt 33 besättningar där man har installerat kodressörer i samband med ombyggnad under åren 1984-1988. Man har jämfört dem med 117 besättningar utan kodressörer. Man har jämfört tiden före och efter ombyggnaden, och man har tagit uppgifter från kokontrollen som gäller sjuklighet, fruktsamhet och produktion. Man har alltså inte tittat på beteende, stress och klövhälsa. Om man tittar på dessa besättningar ser man att ett par av de 33 har haft rena elstängselaggregat, dvs. aggregat med mellan 50 och 100 gånger större strömstyrka än kodressörerna. 50 % av dessa besättningar har haft aggregat som ej är rekommenderade. Det finns en förhöjd frekvens av mastiter, men det går inte att skilja ut att det är kodressörerna som har orsakat det. Det går inte att säga att kodressörerna har påverkat sjukdomsfrekvensen. Svagheten i undersökningen är att det ej går att styrka orsak och verkan. Man har tagit tio år gammalt material och försökt dra slutsatsen att kodressörerna ligger bakom detta. Men man har gjort undersökningen i samband med ombyggnader. Det kan vara andra saker - strömkällan, dräktighetsstörningar eller virussjukdomar som t.ex. VVD. Det kan också vara ett ställningstagande för jordbrukaren om utslaktningen. Det gäller att tolka de här resultaten rätt. Med statistik kan man bevisa det mesta - att korta kjolar och lågkonjunktur hör ihop eller vad man vill. Det är väl ungefär så man skall se det här. Undersökningen har ej bevisat sambandet mellan kodressörer och stress. I Danmark har 90-95 % av besättningarna med uppbundna djur kodressörer. I Norge är också andelen stor. Jordbruksministern sade 90 %. Jag vet inte om det stämmer, men det är en mycket stor andel. Jag har uppgifter på 60-70 %. Man har diskuterat ett förbud men inte kunnat försvara det - mig veterligt är vi det enda landet som har det här förbudet - och det bygger naturligtvis på vetenskap. Om vi hade ett förbud mot försäljning i Sverige som Siw Persson vill är det bara att resa till Danmark eller Norge och köpa där. I så fall måste jag säga att jordbruksministerns förslag är bättre: att man inte skall få montera kodressörer. Debatten rör egentligen grunden för huruvida man skall få ha kodressörer eller inte, inte om man skall förbjuda försäljningen. Jag är besviken på statsrådets ställningstagande. Det finns klara bevis för att kodressörer främjar djurhälsan - klara, vetenskapliga bevis på att sambandet mellan kodressörer och minskad klövröta är stort. Man har även i en norsk undersökning påvisat att det inte medför stress. Det här är klart dokumenterat i en doktorsavhandling; det är bara att läsa den. Den är dokumenterad. Jag har inte haft möjlighet att läsa den nya undersökningen, men jag har i dag talat med Jan Hultgren som är en av dem som står bakom den. Han säger själv att han förordar användning av kodressörer. Han tror att med rätt användning av kodressörer vid rätt tillfälle skall det fungera bra. Det här tror jag är vetenskap som även kan tillämpas praktiskt. Jag vill fråga jordbruksministern om hon i samband med den översyn av djurskyddslagen som pågår inom Jordbruksdepartementet avser att vidta några åtgärder för att klarlägga kodressörernas inverkan på djurhälsan. Anser statsrådet att även elstängsel skall förbjudas? De har ju betydligt starkare inverkan.
Herr talman! Nu kommer vi till den helt andra och motsatta delen av debatten. Jag förstår att Patrik Norinder är besviken, eftersom jag vet att han i flera år har förespråkat att kodressörer skall få användas. Jag delar däremot givetvis inte hans uppfattning i sak. Jag delar inte heller hans uppfattning att det är bevisat att användandet av kodressörer inte leder till stress. Kodressörer - som alltså inte är bonden vilket man kan tro utan en utrustning som med elektriska impulser styr kon att lämna urin och gödsel i gödselrännan - har bevisligen effekter när det gäller klövhälsan. Det är alldeles korrekt; jag har inte ifrågasatt det. Men hur kon upplever det, bortsett från klövhälsan, kan varken Patrik Norinder eller jag hävda att vi med exakthet vet. Det är ju så att de som berörs mest av den här frågan, nämligen korna själva, inte riktigt kan förklara för oss människor hur de upplever det hela. Vi måste använda vår klokskap och forskning för att försöka förstå vad som kan vara etiskt acceptabelt när det gäller vårt sätt att hålla djur. Det finns många andra metoder att uppnå en fullgod klövhälsa. Det har att göra med vilket underlag kon står på, hennes foderstat, hur man bedriver avel, hur ofta man verkar kons klövar och om kon har tillgång till någon typ av fotbad för att hålla klövarna rena. Det finns många andra metoder som är etiskt mer acceptabla. Det var skälet när beslutet om den nya djurskyddslagen fattades, och det var skälet för att i djurskyddsförordningen införa ett förbud mot att använda kodressörer. Det är också skälet för att inte bara hävda utan också stärka möjligheterna att använda det förbudet. Naturligtvis är det viktigt att hela tiden bedriva forsknings och utvecklingsarbete. Jag har för dagen inget svar på hur Jordbruksdepartementet tänker bedriva ett sådant arbete utan vill hänvisa Patrik Norinder till de forskningsinstitutioner som finns på det här området. Jag kan däremot säga att jag inte har för avsikt att föreslå ett förbud mot elstängsel. Jag tycker inte att man kan jämföra ett elektriskt verktyg som finns över ett bås - i sig ett ganska litet utrymme - och som det inte finns någon som helst möjlighet för kon att undvika med ett stängsel som finns runt en ganska vidsträckt betesareal. Jag tycker nog att det säger sig självt att även om elektricitet förekommer i båda fallen är det en avsevärd skillnad på vad det innebär för de berörda djuren.

Herr talman! Den här debatten skulle ha varit mycket längre. Nu är det tidspress. Jag har ägnat hela mitt liv åt att ha hand om kor, och jag är också utbildad på det. Jag tror mig därför kunna litet. Det talas nu om respekt för liv. Okej - då kommer vi över på en diskussion om huruvida vi över huvud taget skall ha kor. Skall vi komma in på veganernas sätt att leva? Det går inte att komma vidare på den vägen. Den här frågan gäller kodressörerna och deras nytta för djurhälsan. Jag bygger min uppfattning på beprövad vetenskap. Det finns en doktorsavhandling. Anser statsrådet att det är felaktigheter i den får statsrådet i så fall peka på vilka dessa felaktigheter är. Att jordbrukarna köper och använder kodressörer trots förbudet speglar att det är någonting som inte fungerar, att vi har stallsystem som inte fungerar. Då gäller det att finna orsakerna. Den här diskussionen borde egentligen handla om att forska fram nya lösningar, t.ex. inredningar, någon typ av dränerande båsbastmattor etc. Därför tycker jag att man skall tillåtas att använda kodressörer - för djurhälsans skull, för djurens skull, för att vi skall slippa klövlidande. Det här har jordbrukarna kommit underfund med. Det är för djurens skull man använder det. Säger det inte er någonting att vi är det enda landet i hela världen som har förbud mot kodressörer? I Norge, som det hänvisas till i undersökningen, har man kommit underfund med att man inte skall förbjuda det. Det borde säga er någonting om att det här är ett felaktigt beslut. Jämförelsen med elstängsel är helt korrekt. Om korna går emot elstängslet får de en stöt, och då undviker de att gå emot det. Samma sak gäller för kodressörer. Det finns en mycket, mycket mindre del el i kodressörerna. Korna går på dem en gång; därefter backar de tillbaka. Det handlar inte om att de får stötar varje gång, Siw Persson, utan det händer någon enstaka gång och sedan lär de sig ett visst beteende som främjar djurhälsan. Jag beklagar den utveckling den här frågan har fått. Jag hoppas att man tänker om inom departementet. Det är viktigt för djurens skull. Jag tänker på djuren.
Herr talman! Debatten har delvis övergått till att utspelas mellan de här närvarande riksdagsledamöterna, varför mitt deltagande kanske inte är fullt lika nödvändigt. Jag vill i alla fall för min del säga att jag inte ifrågasätter doktorsavhandlingen i sig - den är mycket intressant - men att jag tror att Patrik Norinder är överens med mig om att det inte finns någon exakt entydig vetenskap som säger att det är på något visst sätt. Här råder delade meningar, och jag finner för min del att den övervägande delen av forskningsresultaten talar för den linje som vi tidigare har valt, att förbjuda kodressörer. Jag ämnar med kraft vidhålla den linjen. Jag har all respekt för vårt grannland Norge, men det faktum att man i Norge tillåter kodressörer tycker jag inte i sig är ett fullgott skäl för att också vi måste göra det. Jag vet att man i Norge gärna vill komma bort från kodressörer, men man har där ett problem som vi inte har, nämligen att man har mycket mindre mindre tillgång till strö. Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg är det viktigt vilket underlag korna står på, och kan man - som vi i Sverige - tillgodose kornas behov av ett bra underlag och rikligt med strö, kan det möjliggöra för oss att ha en högre ambition och att inte tillåta kodressörer. Visst skall den här diskussionen fortsätta, Patrik Norinder. Det är alltid viktigt att man tillåter forskning och en fri diskussion, men jag kan inte finna någonting i dagens debatt som fått mig att ändra uppfattning i den här frågan.

Herr talman! Siw Persson har påtalat att nuvarande 32 § djurskyddslagen har en allvarlig brist och har medfört tolkningsproblem. Hon har därför frågat om regeringen avser att ändra djurskyddslagstiftningen så att vi får en lag som fungerar i praktiken. Det är viktigt från djurskyddssynpunkt att ett djur som utsätts för lidande omedelbart kan tas om hand. Så kan vara fallet när ett djur är allvarligt vanvårdat eller skadat genom misshandel eller när man bedömer att ägaren eller vårdaren inte på ett från djurskyddssynpunkt godtagbart sätt kan ta hand om och vårda djuret. Ett omedelbart omhändertagande bör också kunna ske i de fall där ägaren eller vårdaren är okänd. Likaså bör djur som är övergivna och vars ägare eller vårdare medvetet håller sig undan kunna omhändertas, eller när det i övrigt bedöms vara nödvändigt från djurskyddssynpunkt. Enligt 32 § djurskyddslagen är det länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten som kan fatta beslut om omedelbart omhändertagande. Om beslutet har meddelats av någon annan än länsstyrelsen, skall beslutet underställas länsstyrelsen, som snarast skall avgöra om det skall fortsätta att gälla. Själva omhändertagandet sker sedan genom polismyndighetens försorg. Det har emellertid visat sig att det finns brister i tillsynen. Därför tillsatte regeringen i juni 1995 en utredning med uppgift att redovisa och utvärdera hur tillsynen enligt djurskyddslagen och dess följdföreskrifter bedrivs och att lämna förslag på hur tillsynen i fortsättningen skall anordnas. Utredningen redovisade sina förslag i februari 1996 i betänkandet Offentlig djurskyddstillsyn . Inom Jordbruksdepartementet pågår för närvarande en totalöversyn av djurskyddslagen, där tillsynen ingår som en del. Översynsarbetet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna lämnas till riksdagen i slutet av maj 1997. I en departementspromemoria som nu är under utarbetande föreslås en skärpning av djurskyddslagen beträffande omhändertagande av djur. Bl.a. föreslås att myndigheterna blir skyldiga att besluta om omhändertagande om något av lagens kriterier är uppfyllda. Ytterligare kriterier som föreslås i promemorian är om djurinnehavaren vid upprepade tillfällen brutit mot djurskyddslagen och dess föreskrifter eller vid upprepade tillfällen fått förelägganden från tillsynsmyndigheten.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledande svar arbetar vi nu intensivt i syfte att regeringen skall kunna besluta om att förelägga riksdagen en proposition i maj detta år. Av det skälet är jag i dag ganska knapphändig i min diskussion. Jag ser fram emot att få återkomma till en fördjupad diskussion i denna fråga när riksdagen behandlar propositionen. Av det skälet är jag inte heller beredd att svara på de konkreta frågor som Siw Persson ställde. Låt mig dock understryka att det naturligtvis är oerhört viktigt att vi, också med tanke på den tidigare diskussion som vi har haft, har en lagstiftning som inte bara är stark till orden utan också är möjlig att efterleva. Vi måste ha effektiva instrument för tillsyn av olika slag för att vår lag skall fungera effektivt. Det är naturligtvis också ambitionen med det arbete som nu bedrivs i syfte att effektivisera och förbättra djurskyddslagstiftningen. Men låt mig också säga, herr talman, att frågor om djurskydd inte enbart eller kanske inte ens i första hand gäller lag och straff. Det är i mycket stor utsträckning en fråga om att öka människors kunskaper om vad god djurhållning innebär. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi inte reducerar hela den etiska diskussionen om vårt sätt att förhålla oss till djur till att bli en fråga om att ropa på mera av lag och mera av polis. Jag menar att det också i mycket hög grad måste vara fråga om en diskussion mellan människor i vårt land om hur djur skall hållas. Jag tror dessutom att detta kommer att bli än viktigare i framtiden. Jag är övertygad om att det, även om vi lever i ett modernt samhälle där djurhållning inte är basen för många människors yrkesverksamhet, ändå är alldeles uppenbart att kontakt med och närhet till djur för oerhört många människor är en mycket viktig del i livet, något som ger en hög grad av livskvalitet. Därför kommer dessa diskussioner om vårt förhållningssätt till djur att bli ännu mer angelägna. De är också en mycket viktig del i att vi skall få god djurhållning i olika avseenden och ett fungerande djurskydd.

Fru talman! Den polemiska udden gör att svaret får bli som frågan förtjänar. Jag känner inte till att det finns någon Vingåkersskola i den ekonomiska teoribildningen. Om Lars Tobisson gör det kan han väl berätta för mig vad det går ut på. Ett lands välstånd byggs naturligtvis inte på kapitalförstöring, och det är ingen heller som har hävdat något sådant. Däremot kan jag säga att Sveriges framtida välstånd i hög grad kommer att avgöras av i vilken utsträckning vi lyckas fullgöra den sanering av statsfinanserna och det återställande av en stark och sund ekonomi och en god utvecklingskraft som har varit den dominerande arbetsuppgiften för den socialdemokratiska regeringen allt sedan tillträdet hösten 1994. Vi har kommit en bra bit på vägen och kan på en rad områden uppvisa mycket stora framgångar och positiva resultat. Det återstår en hel del att göra. Vi kommer att fortsätta det arbetet i syfte att få en stark utvecklingskraft i svensk ekonomi och ge utrymme för stigande sysselsättning och ökad levnadsstandard för det svenska folket. Där ingår naturligtvis som en viktig beståndsdel bra betingelser för svenska företag, stora och små, så att de kan expandera och erbjuda fler arbetstillfällen.
Fru talman! Det där var en väl inlärd läxa. Men hur kan finansministern ställa sig bakom en politik som innebär just kapitalförstöring, om man nu har dessa ambitioner för den ekonomiska politiken? Vad annat är det än kapitalförstöring när man i förtid stänger välfungerande säkra kärnkraftverk och ersätter dem med el baserad på fossila bränslen som kol, gas och olja? Det är ett högt pris man får betala. Förutom luftföroreningar, som blir minst de dubbla, tillkommer kostnader för omställningen. Har finansministern beaktat dessa kostnader i budgetarbetet, i den flerårsbudget som finns - man säger nu att man går mot ett överskott på 10 miljarder - eller skall omställningen bekostas av dessa 10 miljarder som förefaller räcka till väldigt mycket?
Fru talman! Det här var inte någon väl inövad läxa. Jag var totalt oförberedd att svara på frågan, eftersom jag räknade med att det var näringsministern som skulle svara på den, så svaret hade mera en spontan men likväl mycket uppriktig karaktär. Vi bygger inte vårt välstånd på kapitalförstöring. Det hävdar inte jag och inte någon annan heller. Det är inte detta det är fråga om här. Jag kan försäkra att vi till sista kronan kommer att klara ut hur de olika inslagen i energipolitiken skall finansieras. De mål som gäller för budgetsaneringen ligger fast. Vi skall ha balans i de offentliga finanserna 1998, och vi skall ha överskott efter 1998 även om det sker i strid med Lars Tobisson och Moderaterna, som motsätter sig en sådan förstärkning av statsfinanserna. Jag vill gärna, fru talman, om tillfälle ges lämna ordet över till näringsministern så att han kan gå in mera på de energipolitiska delar som aktualiserats med anledning av frågan.
Det finns de som vill ställa frågor även till näringsministern. Wibble och Stig Sandström ordet i anslutning till denna fråga, och det skall gälla finansministerns område.
Fru talman! Förnekar finansministern att den förestående omställningen på energipolitikens område leder till ökade kostnader för staten direkt och även indirekt genom den ökade arbetslöshet som blir följden?
Fru talman! Jag förnekar ingalunda att de åtgärder som nu har aviserats innebär kostnader, samhällsekonomiskt och statsfinansiellt, som vi skall hantera. Jag kan försäkra att vi kommer att hantera detta fullt ut. Vi kommer att redovisa det i den proposition som läggs fram efter de ytterligare förhandlingar som krävs mellan de tre partier som står bakom uppgörelsen. Återigen: Ansvaret för starka och stärkta statsfinanser känner jag och hela regeringen mycket starkt. Det är en gigantisk uppgift att reda upp det konkursbo som Lars Tobisson & Co. lämnade efter sig.
Fru talman! Jag har hört - det är fler av oss som gjort det - finansministern tala om att huvuduppgiften för den ekonomiska politiken är att bekämpa arbetslösheten. Då vill jag fråga: På vilket sätt avser finansministern att i kommande bedömningar över arbetslöshetens utveckling ta hänsyn till den försämring av företagsklimatet som ligger i effekterna av energiuppgörelsen, den minskning av hushållens efterfrågan som kommer att bli oundviklig därför att så mycket större del går åt att betala stigande elräkningar? Min uppfattning är att detta kommer leda till en ökning av arbetslösheten. Jag vill veta om Erik Åsbrink delar den uppfattningen och hur han avser att motverka det om så är möjligt.
Fru talman! Arbete pågår nu i Regeringskansliet, inte minst i Finansdepartementet, om att lägga fram en bedömning av svensk ekonomi för de närmaste åren och att föreslå åtgärder inom den ekonomiska politiken. Allt detta skall redovisas i den vårproposition som läggs på riksdagens bord den 15 april. Självklart kommer vi därvid att väga in konsekvenserna av det energipolitiska beslut som nu aviserats. Vi kommer också att utforma en rad olika åtgärder som syftar till att ytterligare stärka svensk ekonomi, förbättra betingelserna för svenska företag, ett av de områden som statsministern särskilt pekade ut i partiledardebatten häromdagen. Syftet är inte bara att stärka statsfinanserna utan också att bädda under för en period på flera år med ökad ekonomisk tillväxt, förbättrad sysselsättning så att vi kan minska den alltför höga arbetslösheten i Sverige.
Fru talman! Under de senaste två åren har företagsklimatet i Sverige enligt samstämmiga bedömningar starkt försämrats, i motsats till den förbättring som skedde i början av 1990-talet under den borgerliga regeringstiden. De flesta bedömare inser också att energiuppgörelsen är en ytterligare sten på bördan i detta dåliga företagsklimat. Avser finansministern att avisera eller komma med några förslag som skulle kunna motverka den skadliga och negativa effekten när det gäller nya arbetstillfällen?
Fru talman! Att vi har lyckats att i det närmaste halvera räntenivån jämfört med hur den var under den tid då Anne Wibble var finansminister betraktar jag som en stor och förhoppningsvis bestående landvinning i den ekonomiska politiken. Det innebär en förbättring av företagsklimatet. Att vi har lyckats att lämna bakom oss en lång period med stora pris och kostnadsökningar och nu uppvisar Europas lägsta inflation betraktar jag som en annan stor framgång, inte minst när det gäller att förbättra näringslivsklimatet. Att vi vid det senaste årsskiftet genomförde en rad åtgärder som innebär bl.a. skattelättnader och andra förbättringar för företagen är ytterligare exempel på åtgärder. Jag säger inte att detta är tillräckligt. Jag kan mycket väl tänka mig att gå vidare för att ytterligare skapa en god jordmån för svenska företag att växa, att anställa mera folk, att få fler människor att starta nya företag. Jag kan försäkra att vi kommer att fortsätta det arbetet. Men vi kommer att göra det på ett sätt som inte äventyrar saneringen av statsfinanserna. Vi får inte åter hamna i den situation som rådde för några år sedan då Anne Wibble var ansvarig för en ekonomisk politik som ledde till OECD-områdets största budgetunderskott.
Fru talman! Det finns ett näraliggande exempel på ett land där man har stängt av kärnkraftverk, och det är Italien. Efter en folkomröstning har man där i ganska rask takt stängt av tre kärnkraftverk. Såvitt jag vet befinner sig inte Italien i någon ekonomisk kris, tvärtom. Norra Italien är väl ett av de mest lysande exemplen i Europa där det går bra för ekonomin och där man har låg arbetslöshet. Jag vill gärna att finansministern och näringsministern tar upp den frågan.
Fru talman! Det finns inget samband i världen mellan andelen kärnkraft och hur rik man är. Det finns ett land söderut som är något rikare än oss och som saknar både skog och kärnkraft. Det har nog mer att göra med att det var en annan skola än Vingåkersskolan som styrde i Sverige mellan 1991-1994.
Fru talman! Många av oss är glada över det beslut om en påbörjad kärnkraftsavveckling som har aviserats. Kärnkraften är en miljöfarlig kraftkälla. De Barsebäcksreaktorer som skall avvecklas är dåligt placerade, mitt i en befolkningskoncentration. Jag har två frågor till näringsministern med anledning av detta. Energikommissionens majoritet - socialdemokrater, folkpartister och kristdemokrater - uttalade i sitt betänkande att med hänsyn till den energibalans som finns i det svenska samhället är det möjligt att påbörja avvecklingen under innevarande mandatperiod. Anser näringsministern att någonting fundamentalt har förändrats? Den andra frågan rör kostnaderna som har diskuterats mycket. Det har dock diskuterats ganska litet om kostnaderna kring kärnkraften. Kan Anders Sundström något redogöra för kostnader för investeringar i och för drift av äldre kärnkraftsreaktorer?
Fru talman! Jag skall svara kortfattat. När det gäller den första frågan var partirepresentanterna i Energikommissionen överens - dvs. socialdemokrater, folkpartister och kristdemokrater. Det finns ingenting som har förändrats i Energikommissionens prognos. Däremot har de partier som nu har träffat överenskommelsen om att genomföra det som anfördes i Energikommissionen sagt att de tydligare än kommissionen vill uttrycka att det skall finnas möjlighet för industrin att kunna växa och öka sin elförbrukning. Vi vill också se till att det finns tillförsel och hushållning som kompensation för den första reaktorn. Vi har alltså tagit ett litet större ansvar än vad Energikommissionen gjorde. Beträffande den andra frågan om kostnaderna står de äldre kärnkraftverken - t.ex. Barsebäck - inför investeringar under de närmaste fem åren på uppemot 2-4 miljarder kronor. Det vore bra om vi använde dessa pengar till att investera i det som är modernt och nytt.
Fru talman! Jag är glad att man vill starta avvecklingen av kärnkraft. Efter presentationen i går har det dock framkommit att det inte bara rör sig om några droppar olja när kärnkraften skall ersättas. Vi i Miljöpartiet anser att det går att effektivisera användningen av el, och därför skall kärnkraften bort. Man måste hushålla med energi. Jag vill ställa frågan till näringsministern: Varför måste man öka koldioxidutsläppen? Är det meningen att vi skall satsa på naturgasledningar i Sverige?
Fru talman! Till att börja med vill jag säga att vi i Sverige inte lever i en planekonomi där staten bestämmer om man skall konsumera mer eller mindre olja utan detta styrs av skatter, avgifter och investeringsbidrag. Staten planerar inte några investeringsbidrag för att få till stånd en ökad användning av kol och olja. Staten planerar inga stora förändringar i skattesystemet. Jag kan inte garantera exakt hur varje aktör på marknaden kommer att uppträda under 1998. Men vi kommer att ta fram sådana stimulanser som gör att vi via ekologiskt riktig produktion kan ersätta de två Barsebäcksreaktorerna.
Fru talman! Jag satt med i energiöverläggningarna fram till den 17 december. Anders Sundström tog upp där hur oerhört viktigt det var med ett teknikgenombrott. Jag kan tänka mig att Näringsdepartementet har fått lika många uppvaktningar som vi i Miljöpartiet har fått om att det finns massor av aktörer på marknaden. Det är bara det att marknaden i dag är blockerad av olje och kärnkraftsbranscherna. Vad skall näringsministern göra för att andra aktörer skall kunna komma in på marknaden? Jag vill också ha svar på min fråga om naturgasledningar.
Fru talman! Vi gör två saker. Vi har börjat att stänga kärnkraftverk. Därmed blir det väldigt intressant att arbeta fram alternativ. Det andra vi gör är att vi har ett forskningsprogram som också finns med i överenskommelsen mellan de tre partierna. Detta program stimulerar teknikupphandling, effektiv produktion av ny el och också elproduktion som är ekologiskt riktig i det korta perspektivet.
Fru talman! Det var skönt att höra att det inte planeras något investeringsbidrag för introduktion av kol och olja. Jag tror dock att näringsministern något underskattar effekten av andra beslut som planeras. Om jag har förstått saken rätt räknar man med att ca 3,5 TWh skall försvinna genom att man skattar bort möjligheterna att driva de avställningsbara elpannorna. I det kortsiktiga perspektivet torde detta innebära att det sker en ökning av koldioxidutsläppen upp till 1 000 och 1 500 miljoner ton koldioxid. Det vore intressant att få en uppskattning av näringsministern om ökningen av koldioxidutsläppen på årsbasis från den 1 juli nästa år ligger på 100, 500, 1 000 eller
Fru talman! Återigen: Det är inte jag som styr hur varje enskild aktör uppträder på marknaden. Vi ger nu kraftiga stimulanser till de ekologiska alternativen. Miljörörelsen - i vart fall enligt det jag kunde se i TV - stöder också denna avveckling. Men jag måste få ställa en motfråga till Mats Odell. Mats Odell ansåg tidigare att man kunde stänga alla tolv reaktorer till 1990. Är det så att Mats Odell nu anser att man inte kan stänga en enda reaktor till 1998? Mats Odells parti har ett kongressbeslut på att alla reaktorer skall stängas till 2010 och den första reaktorn till 1998. Är dessa beslut av kristdemokraterna bara skoj? Finns det något som helst ansvar för de beslut som Mats Odell själv har varit med om att fatta?
Fru talman! Jag kan gärna byta plats med näringsministern och svara på frågor under frågestunderna framöver. Det vore glädjande. Men det kanske vore litet klädsamt om näringsministern svarade något på frågan hur många miljoner ton koldioxid räknar han med att avställningen fram till 1998 kommer att innebära på årsbasis? Man måste ändå ha räknat på detta. Det fanns med i materialet ända fram till den sista underbara natten då allt hände. Några beräkningar torde väl ändå finnas kvar.
Fru talman! Jag kan förstå att mina frågor är besvärande för Mats Odell. Låt mig bara först konstatera att ni har ett problem med er retorik i förhållande till era beslut. När det sedan gäller frågan om hur mycket koloch oljeförbrukningen kan öka, kan jag säga att vi inte föreslår några förändringar i det nuvarande regelverket som ökar konkurrenskraften vad gäller kol och olja, utan vi föreslår sådana regelförändringar som ökar konkurrenskraften för det som är ekologiskt riktigt att producera. Jag är ingen planekonom som sitter och bestämmer om Odell eller någon annan skall få köpa olja eller kol. Sådana beslut fattar varje aktör på marknaden själv. Däremot medverkar jag till att alternativen nu får en stärkt konkurrenskraft.
Fru talman! Det behövs tydligen många följdfrågor, för Anders Sundström vägrar att på något som helst konkret sätt svara på vad detta innebär och hävdar att han inte är någon planekonom. Jag konstaterar att vi inte får något svar på frågan om det finns några kalkyler på hur mycket växthusgaser som skall släppas ut. I stället får jag frågor om våra kongressbeslut. Jag kan bara kort säga att våra kongressbeslut innebär att vi är beredda att ställa av kärnkraftverk i takt med att man får fram dessa alternativa energislag.
Fru talman! Jag tycker att Mats Odell skall läsa vad hans medlemmar faktiskt har beslutat, för nu förvanskar Odell medvetet vad hans medlemmar har beslutat om. Men det är ert och inte mitt problem. Den andra frågan är återigen: Hur förändras sammansättningen av det som förbrukas för att producera el? Vi förbättrar nu konkurrenskraften för de ekologiskt riktiga alternativen. Motfrågan blir: Om man ingenting skall göra - vilket numera tycks vara Mats Odells ståndpunkt - och kärnkraften måste panikavvecklas, hur mycket ökar då utsläppen av koldioxid?
Fru talman! Regeringen spelar ett högt spel om människors jobb och människors välfärd. En av de allvarligaste konsekvenserna med att stänga väl fungerande, moderna och säkra produktionsenheter som kärnkraftverket i Barsebäck är att svensk och utländsk industri förlorar tilltron till Sverige. Eftersom regeringen nu så uppenbart kör över hela svenska näringslivet och hela den svenska fackföreningsrörelsen har jag en fråga till Anders Sundström. Hur skall Anders Sundström trovärdigt kunna övertyga ett företag från ett annat land om att Sverige är ett bra investeringsland?
Fru talman! Först och främst är det inte moderna utan rätt gamla anläggningar som nu stängs. Detta är en iakttagelse i korthet. När det sedan gäller hur man kan övertyga utländska företagare och investerare att göra satsningar i Sverige, är ett bra sätt att sköta Sveriges affärer på det sätt som den nuvarande regeringen gör. Ett annat är faktiskt att lyssna på vad man i utlandet säger om Sverige. Jag tog just i dag del av en redovisning från Tyskland, där tyska affärsmän säger att det bästa landet i Europa att investera i är Sverige. Det har gjorts flera sådana studier. T.ex. amerikanska handelskammaren i Europa prisar Sverige som ett av de bästa länderna att investera i. Man kan också konstatera att i samband med beslutet om stängning av reaktorer har aktierna i en bransch som skogsindustrin, som är så beroende av el, stigit under denna vecka. Kan det vara så att er retorik är felaktig? Kan det vara så att det som vi nu kommer överens om, nämligen att under lång tid säkra industrins tillgång på el, faktiskt upplevs som positivt av aktieägarna?
Fru talman! Vad ni nu gör är att ni förstör produktionskraft, som fungerar väl, till mycket höga kostnader. Ni riskerar jobben i Bergslagen och Norrbotten, och ni skickar signaler till svenskt näringsliv och till näringslivet i utlandet att den svenska regeringen inte lyssnar på företrädarna för industri och fackföreningsrörelse. Dessa är oerhört oroade av det beslut som nu är i faggorna och den osäkerhet om energipolitiken som fortsättningsvis kommer att råda genom detta beslut. Jag tycker att det är Anders Sundströms trovärdighet som brister här. Det är uppenbart att detta är ett företagarfientligt beslut. Jag vill ha ett bättre svar på frågan: Hur förklara för företagare i ett annat land att det är näringspolitiskt förmånligt att förstöra produktionskraft som fungerar väl?
Fru talman! Jag tror i och för sig inte att jag sitter här efter att ha fått förtroende av Karin Falkmer. Jag tror att det viktigaste egentligen är hur aktörerna uppträder. Man kan konstatera att under den tid när Karin Falkmer var med och styrde och ställde i Sverige, försvann tiotusentals företag från detta land. Nu växer Sverige. Företagen växer och blir fler. Detta kanske ändå sammanhänger med vem som styr i detta land. Att vi nu väljer att investera i ett nytt energisystem är ju faktiskt en förnyelse som näringslivet säkert gillar. I näringslivet vet man att man måste byta energisystem. Man kan inte bara låta det gamla ticka och gå. Vad Karin Falkmer står för är att man skall låsa in sig i det gamla. Vi vill öppna för det nya. Det tror jag också är det som hör framtiden till.
Fru talman! I Njaka fjäll i södra Lappland pågår just nu en aktion som innebär intrång på arbetsplats, ockupation av enskild väg, hot mot den fria handeln med varor, kränkande av äganderätten och ett flagrant brott mot demokratiskt fattade beslut. Så sent som i fjol fattade ju regeringen ett beslut om att skogen skulle få avverkas i det aktuella området. Vad har regeringen gjort eller vad tänker regeringen göra för att stoppa aktionen?
Fru talman! Jag fick i går en redovisning av detta ärende på mitt bord. Jag hade en del annat att syssla med just då. Men jag lovar att ta itu med och titta närmare på ärendet. Man kan säga att det är en konflikt mellan miljö och produktionsmål som uppenbarar sig i Njaka fjäll. För mig är det angeläget att se över det, vilket är det svar jag kan ge Ulla Löfgren just nu.
Fru talman! Av den s.k. fjällnära skogen är det ju redan 43 % som är avsatt till naturreservat. Vilhelmina allmänning har frivilligt avsatt skog som man inte tänker avverka. Den återstående skogen behövs för att människor skall kunna behålla sina arbeten däruppe. Därför hoppas jag verkligen att näringsministerns ord, att han skall se över detta, innebär att ockupanterna flyttas från Njaka fjäll.
Fru talman! Det finns en mycket tydlig lagstiftning vad gäller avverkning i dessa områden. Den lagstiftningen skall naturligtvis följas. Det är ju också angeläget för de fastighetsägare som finns i området att de värden och förmögenhetsvärden som de har skyddas. De har samma rätt till förmögenhetsskydd som alla andra.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern om regeringens arbete inom EU vad gäller koldioxfrågorna. Frågan har varit uppe flera gånger tidigare här i kammaren och i andra sammanhang och har då gällt vår kritik av regeringen för att den bromsar försöken att inom EU få till stånd en gemensam lägsta nivå för koldioxidbeskattning. Fru talman! Nu kommer det tidningsuppgifter om att regeringen också inom EU arbetar för en höjning av gränsen för utsläpp av koldioxid i Sverige. Jag har två frågor. Den första är: Är detta sant? Den andra är: Om det är sant, är det i så fall fråga om en beställning från näringsministern för att han skall klara energiuppgörelsen - en av de dåliga effekterna av uppgörelsen?
Fru talman! Det är sant att Folkpartiet och vi har olika åsikter om miljöskatter och koldioxidskatten. Vi menar att det är den svenska riksdagen som skall avgöra skatter och att det inte skall avgöras i Bryssel. Jag har av miljöministern fått veta att det pågår en diskussion om vårt koldioxidutsläpp. Vi har ju ändå ett ganska lågt sådant. Men den diskussionen har ingenting att göra med energiuppgörelsen.
Fru talman! Det var väl ett försök till svar att säga att det pågår en diskussion. Men jag uppfattar det tyvärr som ett bekräftande av att uppgifterna är sanna, nämligen att diskussionerna handlar om att vi skall få öka koldioxidutsläppen i Sverige. Man kan ju möjligen hävda att detta är ett helt annat önskemål från regeringen, att man även av andra skäl än avvecklingen av kärnkraften vill höja gränsen för koldioxidutsläppen. Jag tycker att det är deprimerande i båda fallen, men det är väl också så, fru utrikesminister, att genomför man den här energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, blir det än angelägnare för regeringen att uppnå målet.
Fru talman! Sverige ligger ju väldigt lågt när det gäller koldioxidutsläpp, och det skall vi vara glada och nöjda med. Det har diskuterats i EU om vi skulle få ett högre tak för detta, men det är inget som vi har tagit upp och önskat oss, utan det har handlat om en allmän diskussion om koldioxidfrågorna. Jag tycker att Bo Könberg får diskutera det här med miljöministern som är ansvarig för detta.
Fru talman! Jag har en följdfråga med anledning av detta. Det är ju så, som utrikesministern väl känner till, att både Förenta nationerna, t.ex. i Riokonferensen, och EU, inom ramen för de diskussioner som nu pågår beträffande klimatfrågan, och dessutom Sveriges riksdag har sagt att vi skall minska koldioxidutsläppen. Nu kommer det uppgifter, bl.a. i massmedierna, där man säger att Sverige inom EU i stället för att minska skall få höja koldioxidutsläppen. Det är mycket märkligt. Min fråga är, trots svaret som utrikesministern gav: Är det verkligen så att ingen från svensk sida har gjort en framställan i anslutning till det arbete när det gäller koldioxidmålet som pågår inom EU? Det som nu kommer fram från EU om att Sverige skulle få höja koldioxidutsläppen, strider ju mot det svenska riksdagsbeslutet.
Fru talman! Det är som jag sade. Det har inte från svensk sida aktualiserats att vi önskar någon höjning. Däremot pågår det en diskussion om en ny nyckel för EU-länderna. Eftersom vi ligger så väldigt lågt, kan det komma att få konsekvenser för oss. Vi skall vara stolta över att vi har kommit ned så lågt när det gäller utsläppen, och vi skall naturligtvis göra allt vi kan för att fortsätta att vara ett land som ligger i täten vad det anbelangar.
Fru talman! Det är klart att vi skall vara stolta över att vi ligger lågt när det gäller koldioxidutsläppen. Men vi skall inte vara stolta över att man nu inom EU gör bedömningen att Sverige i fortsättningen inte klarar av att vidmakthålla det koldioxidmål som denna församling har beslutat om. Min fråga till utrikesministern är: Kommer regeringen med kraft att tala om i Bryssel att vi inte vill att man i Bryssel sänker ambitionen när det gäller de svenska koldioxidmålen? Sedan vill jag säga att det torde vara alldeles klart att det finns ett samband mellan överenskommelserna om svensk energipolitik och denna misstro när det gäller att kunna uppnå de av riksdagen fastställda målen om koldioxidutsläppen. Min fråga är: Kommer regeringen med kraft att verka för att vi skall få behålla vår höga ambition när det gäller koldioxidmålet?
Fru talman! Det är alldeles självklart att vi skall behålla den höga ambition vi har att vara i täten när det gäller den här typen av utsläpp. Det är en självklarhet. Sedan skall inte Göte Jonsson göra någon koppling till energiöverenskommelsen. Såvitt jag har förstått har det pågått en diskussion just om taken för koldioxidutsläppen under en tid i EU. Den frågan kan dock miljöministern mycket mer om. Vare sig Göte Jonsson eller jag är särskilt insatta i detta.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsministern. Försvarsberedningen skall ju börja sitt arbete igen. Då skall man göra en utvärdering av det aktuella säkerhetspolitiska läget i Europa. Jag vill fråga hur regeringen tänker sig att Försvarsberedningen skall utföra detta arbete.
Fru talman! Jag skulle gärna se, och jag hoppas att det också går, att man skulle kunna skapa enighet inom Försvarsberedningen för ett arbete som präglas av öppenhet och allsidighet. Man skulle kanske kunna ta litet intryck av det arbete vi hade inom EU 96 med offentliga seminarier och hearingar där vanliga människor från folkrörelsesverige osv. har en chans att inför Försvarsberedningen diskutera alla de förändringar som håller på att ske i Europa. Jag hoppas att en sådan arbetsmetodik skall vara intressant för Försvarsberedningen.
Fru talman! Jag vill begagna detta tillfälle att fråga den nye försvarsministern hur han ser på Försvarsberedningens fortsättning. Det var ju ingalunda så när den en gång tillsattes att man tänkte sig att den skulle bli ett permanent organ. Nu har man dragit upp riktlinjer för att förbereda de kommande kontrollstationerna. Min fråga är: Kommer man i detta arbete inte bara att diskutera det som står i direktiven, eller i den promemoria jag har sett, alltså utvecklingen av säkerhetsstrukturen i Europa, utan kommer man också att diskutera Sveriges relationer till t.ex. NATO?
Fru talman! Det är ju givet att Försvarsberedningen skall analysera och diskutera säkerhetsutvecklingen och därefter se hur Sveriges försvar är avpassat inför den utveckling som man bedömer föreligger. Det är helt klart att detta skall fram inför den kontrollstation som vi räknar med 1998. Det står ju också inskrivet i försvarsbeslutet att Försvarsberedningen om den finner det angeläget t.o.m. kan komma med begäran om att få en tidigare kontrollstation. Det är givet att det blir en analys, och det finns en möjlighet för beredningen att göra sina bedömningar till regeringen.
Fru talman! Det var inte det frågan gällde. Jag håller helt med om att man kan följa utvecklingen i säkerhetsstrukturerna och göra bedömningar av vad svenskt försvar har för behov. Men min fråga var: Kommer man i det fortsatta arbetet i Försvarsberedningen att ha möjlighet att diskutera Sveriges relationer till NATO?
Fru talman! Jag förstår inte hur man skulle kunna undvika att göra detta.
Fru talman! Jag vill också vända mig till vår nytillträdde försvarsminister. Det har spekulerats om huruvida den nuvarande försvarsministern och den förre försvarsministern, Thage G Peterson, har haft olika uppfattningar, eller linjer eller nyanser, i fråga om NATO och den svenska militära alliansfriheten. Enligt Miljöpartiets uppfattning finns det väldigt många goda anledningar att Sverige skall fortsätta vara militärt alliansfritt. Då är min första fråga: Vad har försvarsministern för olika goda anledningar till att omfatta den svenska militära alliansfriheten? Skiljer sig den nuvarande försvarsministern i något avseende i sin bedömning av t.ex. NATO-medlemskap jämfört med den förre försvarsministern?
Fru talman! Statsministern har i samband med regeringsombildningen klarlagt att regeringens politik i dessa avseenden är helt oförändrad. Det finns många goda argument, och jag hoppas att den diskussion som förhoppningsvis kommer till stånd under 1997 skall visa vilka argument som är viktiga och vilka som är mindre betydelsefulla för vårt ställningstagande.
Fru talman! Det gläder mig att höra att det inte har skett någon som helst tyngdpunktsförskjutning i fråga om den svenska NATO-hållningen. Försvarsministern och jag kan vara överens om att det finns lika många goda anledningar till att Sverige skall vara militärt alliansfritt med den nuvarande försvarsministern som med den förra.
Fru talman! Det har vi statsministerns ord på.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern som definitivt rör utrikesministerns område och som bör behärskas av henne. Det rör situationen i Algeriet. Från vecka till vecka och från dag till dag får vi se alltmer oroande rapporter om hur mänskliga rättigheter kränks. Politiska mord och övergrepp mot människor förekommer var och varannan dag i Algeriet. Sverige är ett land som redan före självständigheten aktivt stödde Algeriet och som alltsedan dess har haft goda relationerna med Algeriet. Därför vill jag fråga: Algeriet för att försöka stoppa denna utveckling, och vad gör Sverige inom EU för att inom ramen för Medelhavssamarbetet bidra till att stävja våldet i Algeriet?
Fru talman! Jag delar Eva Zetterbergs syn på utvecklingen i Algeriet. Det är synnerligen oroande det som händer just nu. Vi försöker ha direkta kontakter både med regimen och med olika oppositionella grupper. Man måste finna samtalspartner i hela det algeriska samhället för att få förståelse för respekten för mänskliga rättigheter. Det räcker naturligtvis inte med Sverige. EU är en mycket viktig samtalspartner - inte minst Medelhavsländerna inom EU, som har mycket goda kontakter med olika grupper i Algeriet. Vad man kan göra är alltså försöka föra de samtal som det går att föra för att få en insikt om att mänskliga rättigheter skall respekteras. Demokratins väg måste väljas. Dessutom gäller det naturligtvis att få till stånd en ekonomisk och social utveckling i Algeriet. Grunden är ju konflikter i det algeriska samhället som är väldigt svåröverbryggbara.
Fru talman! Inom ramen för EU-samarbetet, som ju inte bara gäller ekonomin utan även säkerhetsaspekterna, bör det finnas möjlighet till större påtryckningar och större aktioner från EU:s sida. Jag menar beträffande exemplet Marocko att Sverige varit väldigt passivt och inte använt möjligheten i samband med ett sådant avtal att påtala oro för de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår. Gör man verkligen det vad gäller Algeriet?
Fru talman! Det är självklart att i ett så våldsdrabbat samhälle som det algeriska är just frågorna om hur man skall komma till rätta med våldet något som alltid finns med i dialogen med Algeriet. Problemet är att det inte är så enkelt att man bara kan säga det till regeringen och att det därmed är klart. Bland de grupper som är våldsammast finns det säkert sådana som har anknytning till regeringssidan också, men väldigt många står utanför. Många gånger vet man inte riktigt vilka grupper det är som vidtar de allra hemskaste dåden.

Fru talman! Jag delar inte alls den inställning som Julij Kvitsinskij gav uttryck för i Sälen. Men det tycker inte jag innebär att man därför måste säga att han inte har rätt att sitta med i statsministerns rådgivande organ vad gäller Östersjöfrågor. Julij Kvitsinskij har god kunskap om sociala och ekonomiska förhållanden i Ryssland och har en lång diplomatisk bana bakom sig. Han tillför Östersjörådet en viktig kunskap.

Fru talman! Julij Kvitsinskij har varit med vid ett av rådets sammanträden. Vi fick då en ganska intressant säkerhetspolitisk diskussion, inte minst mellan honom och Richard Holbrooke. Var och en som sitter med i detta råd måste inte vara trädd på ett snöre vad gäller åsikter, utan det kan faktiskt också vara ganska bra att i ett sådant här råd ha litet olika åsikter företrädda och att man får en frejdig diskussion.

Fru talman! Vi är alldeles överens om att det är olämpligt att uttala sig så att det uppfattas som ett hot mot andra länder. Det har inte skett i statsministerns Östersjöråd, men det har skett på annat håll. Jag har noterat det. Jag menar ändå att vi också fortsättningsvis kan ha nytta av Julij Kvitsinskij i rådet.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. I höstas tog vi en läkemedelsreform som innebär att fr.o.m. den 1 januari i år skall möjligheten till ett individbaserat receptregister finnas. Jag har skriftligen frågat socialministern vad man gör från regeringens sida för att informera om det här registret. Viss information har gått ut från Socialstyrelsen, men uppenbarligen har den inte nått ut till förskrivare och allmänhet; att döma av alla frågor som nu kommer om detta register och av de rädslor för ett sådant här register som människor visar. Därmed besannas det som vi sade i den kritik som vi i höstas riktade mot bristen på en konkretisering av registret. Avser regeringen att skynda på arbetet med att få ut information om syfte, praktiskt genomförande och människors möjligheter att registrera sig eller att avstå från registrering?

Fru talman! Jag vill lägga till att detta brådskar. I avsaknad av information är ju risken stor att det hela blir mytomspunnet och smutskastat och att man tappar bort det positiva som kan komma ut av ett sådant här register. Jag har själv arbetat med sådan här teknik och vet att här går man en balansgång mellan å ena sidan syftet att finna mera kunskap om läkemedelseffekter och biverkningar och å andra sidan integriteten.

Fru talman! Låg och medelinkomsttagare, som tillika är villaägare, har drabbats av skattehöjningar bl.a. när det gäller egenavgifter, fastighetsskatt och elskatt. Dessa skatter och avgifter kommer att höjas ytterligare i år. Många av de här villaägarna drabbas dessutom av lägre bostadsbidrag fr.o.m. den 1 januari i år. Häromdagen hörde vi att det för villaägare, detta enligt statsrådet Östros, kommer att bli ytterligare pris och skattehöjningar för att man skall kunna finansiera den förtida kärnkraftsavvecklingen.
Fru talman! Det förbereds inga ytterligare höjningar av fastighetsskatten. Det som här påståtts stämmer helt enkelt inte. Det viktiga är naturligtvis att vi kan föra en sådan ekonomisk politik, inklusive skattepolitiken, att människor i detta land - inte minst låginkomsttagarna - kan få en standardförbättring och ökade inkomster. Det viktigaste för att uppnå det är att fler människor får arbete och alltså har ett eget arbete och egna inkomster att försörja sig på. Om vi får ekonomisk tillväxt, och mycket talar för det - för en stund sedan såg jag en ny prognos som tyder på ganska hög tillväxt i år - kommer det på olika sätt att märkas i form av en ökad standard inte minst för låginkomsttagarna. Jag kan försäkra att Socialdemokraterna och regeringen kommer att lägga yttersta vikt vid att den tillväxt som vi får till stånd fördelas på ett sådant sätt att den kommer inte minst låginkomsttagarna till godo.
Fru talman! Fastighetsskatten stiger ju automatiskt i och med den rullande fastighetstaxeringen, så det kommer höjningar även i år, finansministern. De här skattehöjningarna, t.ex. egenavgifter, fastighetsskatt och elskatt, har drabbat låg och medelinkomsttagarna i väldigt hög grad och har inneburit att alltfler blir bidragsberoende. Därtill kommer nu den här ytterligare skattehöjningen på elskatt i samband med den förtida avvecklingen. Många människor tvingas lämna sina hem. Jag fick inget svar på hur ni skall göra. Skall skatterna sänkas? Jag fick inget svar på detta. Det är bra att åtgärder vidtas för att arbetslösheten skall minskas, men vilka åtgärder vidtas? Sänkta skatter på arbete är en av de viktiga delarna i detta. Ingenting finansministern säger tyder på att han vill åstadkomma en förändring i det avseendet.
Fru talman! Under många år har jag haft tillfälle att studera skatteförslag som har kommit från det parti som Karl-Gösta Svenson tillhör, och jag har aldrig någonsin sett något fördelningspolitiskt tänkande där, annat än på det sättet att om det blir några skattesänkningar över huvud taget för låginkomsttagarna är de försumbara. Ibland har det varit skattehöjningar. De stora skattesänkningarna har kommit till de välbeställda grupperna, till höginkomsttagarna, och jag tror inte att Sveriges låginkomsttagare ser Moderaterna som sitt främsta värn. Jag vill lägga till att det finns mycket som påverkar standard för villaägare och andra. En mycket viktig omständighet som är värd att nämna är ränteutvecklingen. Sedan valet 1994 har vi i det närmaste halverat räntorna i Sverige. För en villaägare med skall vi säga 500 000 kr i skuld innebär detta en kostnadssänkning efter skatt varje månad på minst 1 500 kr. En stor del av landets villaägare har upplevt och kommer att uppleva betydande förstärkningar av sin köpkraft till följd av de sänkta räntor som är en följd av den framgångsrika saneringspolitiken.
Fru talman! Det beror i hög grad på att skatterna har stigit. Därför har arbetslösheten inte kunnat bemästras. Vi har i dag en stigande arbetslöshet i förhållande till 1994. Erik Åsbrink har uppenbarligen inte läst våra motioner. Där prioriterar vi sänkta skatter för låg och medelinkomsttagare för att de skall kunna leva på sin lön och sänkt skatt på arbete vilket skall skapa nya jobb. Varför följer regeringen inte dessa förslag?
Fru talman! Jag kan försäkra Karl-Gösta Svenson om att vi inte kommer att följa dessa förslag. Moderat skattepolitik har alltid inneburit ökade klyftor, inte minskade klyftor. Den har också inneburit - vi har sett prov på detta senast under regeringsperioden 1991-1994 - kraftigt ökade budgetunderskott, med allt det elände som det har dragit över landet. Nu är det riktigt att vi genom en kombination av skattehöjningar och utgiftsbesparingar till stor del har bemästrat det problemet och därigenom fått ned räntorna. Jag tycker att vi borde kunna glädja oss åt den framgången gemensamt. Arbetslösheten flerdubblades under den borgerliga regeringsperioden. Nu sätter vi den främst. Nu är det den uppgiften vi har satt oss före att lösa: att steg för steg pressa ned arbetslösheten och steg för steg öka sysselsättningen. På samma sätt som vi lyckades med saneringen av statsfinanserna skall vi också lyckas med sysselsättningspolitiken.
Fru talman! Jag tror att finansministern är ganska ensam om att tycka att det har blivit så billigt och bra att bo genom den socialdemokratiska politiken. De flesta som hör av sig till mig säger precis tvärtom - de är nervösa och oroliga. De senaste frågorna, som finansministern nu kunde passa på att svara på tycker jag, är: Hur mycket kommer elräkningarna att stiga, och hur mycket kommer de som bor i småhus med direktverkande el att tvingas betala själva för att ställa om sin el i samband med den förtida kärnkraftsavvecklingen? Det handlar ju om ganska stora ökade kostnader för många hårt belastade egnahemsboende.
Fru talman! Alla de där frågorna gäller preciseringar i samband med den energipolitiska uppgörelsen och kommer att besvaras när den proposition som vi skall lägga fram är klar. Vi skall naturligtvis ta fullt ansvar för alla de åtgärder vi genomför. Jag vill påpeka att vi måste se till helheten och inte rycka loss enskilda delar. Förra året hade svenska löntagare den kanske största reallöneökningen i modern tid till följd av att vi lyckades praktiskt taget få bort inflationen helt och hållet. Allt talar för att vi får fortsatta reallöneökningar i år och fortsatt ökad privat konsumtion. Då räknar vi in även de ekonomiskpolitiska åtgärder som vi har tvingats vidta bl.a. för att röja upp efter Anne Wibble. Trots detta kan svenska folket se framtiden an med viss tillförsikt. Det blir stigande inkomster och stigande sysselsättning.
Fru talman! Jag tillhör dem som är väldigt oroliga för vad som händer med kvinnorna och deras situation i det ökade förtryckets Afghanistan. Jag känner väl till regeringens inställning, vet att den delar min oro för vad som händer med kvinnorna i Afghanistan och vet vad den har uttryckt om talibanerna. Men jag vill också ställa frågan om regeringen i internationella sammanhang har på något sätt försökt föra fram övriga ansvariga - grannstaterna och USA - vars stöd har möjliggjort talibanernas förtryck av kvinnorna i Afghanistan. Talibanerna har ju inte ensamma ansvaret för det som hände.
Fru talman! Det är förvisso många länder som om man ser tillbaka har en hel del att beklaga när det gäller hur de har stött olika grupperingar under de många mörka åren i Afghanistan när grupper där har bekrigat varandra. Det gäller nog också dem som stödde talibanerna under deras framfart nu. Detta har fått förödande effekter för hela sammanhållningen i det afghanska samhället, men just nu inte minst förtrycket av kvinnor. Det är egentligen inte så stor vits med att titta bakåt, utan nu måste vi se framåt. Hur kan vi, på olika sätt, med de kontakter som finns mellan olika länder och de olika grupperingarna i Afghanistan, få dem att hitta en politisk lösning i stället för att våldet fortsätter att vara lösningen? Dessutom: Hur kan man mildra renlärigheten och dess effekter för kvinnorna i de områden som talibanerna behärskar?
Fru talman! Jag blickar inte långt tillbaka i tiden. Uppgifterna är ganska nya t.ex. om att USA för att skydda oljeleveranser stöttar talibanerna och på så sätt stöder förtrycket av kvinnorna. Detta är alltså inte en historisk beskrivning utan det har hänt ganska nyligen. Därför tycker jag att frågan är aktuell, inte minst genom att USA självt har lyft fram MR frågorna i Afghanistan. Man bör då kunna koppla ihop det man själv fördömer och har uppmärksammat som ett problem och de egna handlingarna på ett annat område.
Fru talman! Jag delar Carina Häggs uppfattning om att de länder som har mycket att säga till om här beroende på sitt historiska och nuvarande stöd också har ett ansvar för vad som faktiskt händer, och de bör se till att man lever upp till deklarationer om mänskliga rättigheter i Afghanistan, precis som vi kräver på alla andra håll.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern angående våra gamla och sjuka. Det har ju gått fem år nu sedan den s.k. ädelreformen infördes. När vi under de första åren fick de första rapporterna från Socialstyrelsen om de missförhållanden som fortfarande rådde avfärdade vi detta med att det troligen rörde sig om övergångsproblem och att det skulle bli bättre. Det handlade t.ex. om att gamla inte får den läkarvård som de är beroende av eller att de flyttas på olika sätt mellan de olika huvudmännen därför att inget klart ansvarsförhållande föreligger. Nu efter fem år menar vi kristdemokrater att det borde tillsättas en parlamentarisk utredning som utvärderar ädelreformen. Jag undrar om statsrådet är beredd att tillsätta en sådan.

Fru talman! Nu ligger ansvaret för hur de gamla och sjuka har det inte på Socialstyrelsen utan på oss politiker. Det är vi som får ta ansvaret när vi får rapporterna om hur det ser ut inom äldrevården. Jag delar fullständigt socialministerns åsikt att det krävs handling. Men då måste vi också veta vilka åtgärder vi skall sätta in, och hittills har inte de rätta åtgärderna satts in. Det är uppenbart, eftersom missförhållandena fortfarande är så stora.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

Fru talman! Jag hörde inte att någon av de åtgärder som regeringen tänker vidta nämndes i det här svaret. Vi kristdemokrater föreslog i vårt budgetförslag 6,5 miljarder till kommunerna varje år under tre år som bl.a. skulle gå till äldreomsorgen. Det blev nedröstat här i riksdagen, och jag beklagar det. Nu har vi hört åtminstone antydningar och halva löften om att det skall komma mer pengar till vården.